Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern. Många ungdomar förbereder nu sommarens tågluffande med Inter rail-kort, vilket är mycket populärt. Man har under senare tid kunnat läsa att kortet möter motstånd från vissa sydeuropeiska länders järnvägsbolag. Det finns därför risk för att detta fina system kan brytas upp. På vilket sätt tänker kommunikationsministern agera politiskt i denna fråga, t.ex. vid kontakter med de berörda ländernas regeringar, för att rädda detta fina system?
Fru talman! Jag har svarat på frågor om detta tidigare här i kammaren, och jag kan gärna upprepa att detta är en fråga som handläggs av statens järnvägar. SJ har inom ramen för UIC agerat mycket kraftfullt för att Inter rail-kortet skall bevaras. Jag tror att det är den riktiga kanalen att driva detta ärende framåt. Det är naturligtvis också bra att det förekommer påtryckningar på politisk nivå. Vi har ännu inte genomfört några sådana, men jag är inte främmande för att ta upp den typen av resonemang när jag framöver träffar mina kolleger i andra länder.

Fru talman! Jag har ingen särskild agenda för hur jag skall agera i denna fråga. Men det är en fråga som ligger mig och svenska folket, och särskilt svenska ungdomar, mycket varmt om hjärtat. Jag kan försäkra att vid de kontakter som jag har med mina kolleger utomlands skall jag ta upp denna fråga.
Fru talman! Dödsdomen mot Robert Harris och verkställandet av den väckte starka reaktioner både i USA och i Sverige. Eftersom jag anser att frågan är mycket viktig vill jag ställa den till statsministern. Vilka initiativ överväger regeringen för att ytterligare verka för avskaffandet av dödsstraffet, i både krigs och fredstid? Jag tänker då särskilt på vad som kan göras i FN, ESK och vid de bilaterala samtal som kan förekomma inte minst från statsministerns sida. Jag tycker att denna fråga nu är så viktig att den bör komma upp på högsta nivå. Vid årsskiftet satt inte mindre än 2 547 människor i dödscell i USA, och vi har mycket oroande rapporter exempelvis från Ryssland och Kina, för att inte tala om en rad andra länder.
Fru talman! Vad vi tycker från svensk sida i denna fråga är väl känt, och vi har agerat i olika internationella fora i denna fråga under många år. Låt mig sedan, när det gäller konkreta initiativ som har tagits under den senaste tiden, säga att jag efter påstötningar från Amnesty International -- jag var inte så svårpåverkad i den delen -- tagit upp frågan om dödsstraffets framtid i de samtal som jag har haft med företrädare för de tre baltiska länderna. De har ju i allt väsentligt övertagit en gammal sovjetisk-rysk strafflag som är tämligen frikostig, om jag uttrycker saken försiktigt, med att utdela dödsstraff. Jag har påpekat för dem att med den europeiska och nordiska humanistiska rätts och människosyn som vi har är detta något som inte bör förekomma i modern strafflagstiftning.

Fru talman! Frågan om personalkontrollen har, som Ingela Mårtensson vet, i vissa delar varit kontroversiell. När en ny regering har tillträtt måste det självfallet föras diskussioner innan ett förslag kan läggas fram. Om jag i förväg hade vetat att denna fråga skulle ställas, skulle jag ha tagit reda på hur långt vi har kommit.

Fru talman! Dödsdomar är såvitt jag förstår aktuella i ganska stor omfattning i Förenta staterna, i Ryssland, där ett aktuellt fall är föremål för mycket mediauppmärksamhet, och i icke oväsentlig omfattning i Kina. Jag tycker att detta föranleder initiativ från svensk sida. Mitt svar är alltså ja.
Fru talman! Socialministern har skickat ut broschyrer och uppmaningar till de anställda inom offentlig barnomsorg om att de skall starta eget och därigenom få mer makt och inflytande över sina arbeten. Jag förutsätter att detta är ett led i en strategi som gäller alla anställda i landet. Jag undrar när regeringen kommer att gå vidare och föreslå åtgärder för de anställda inom det privata näringslivet, t.ex. på stora företag som Volvo och Scania, för att öka deras makt och inflytande över sin arbetssituation.
Fru talman! Vi bedriver en omfattande verksamhet för att uppmuntra till nyföretagande, och detta oavsett om det är ett nyföretagande av sådana som tidigare var verksamma i den offentliga sektorn eller i den privata sektorn. Det finns en omfattande verksamhet när det gäller s.k. avknoppningsföretag i det privata näringslivet t.ex. från Volvo och andra företag. I den mån vi kan göra mer för att uppmuntra detta är vi självfallet beredda att göra detta. Små och nyföretagsamheten ligger denna regering mycket varmt om hjärtat.
Jag ställer denna fråga till statsministern.

Fru talman! Min fråga riktar sig till jordbruksminister Karl Erik Olsson. Finland betraktas sedan den 9 april 1988 som ett land där rabiessmitta finns. Det innebär att levande djur inte får införas från Finland till Sverige utan införseltillstånd och fyra månaders karantän. Detta innbär mycket stora problem för människor som t.ex. vill semestra i Finland, bl.a. den stora sverigefinska befolkningen som också vill föra med sig sina sällskapsdjur. Min fråga är: Är regeringen beredd att ta några initiativ för att upphäva detta beslut?
Fru talman! Bestämmelsen om karantän finns ju därför att vi i Sverige har ett bättre hälsotillstånd när det gäller rabies än i de flesta andra länder. Man kan dock se att situationen i de nordiska länderna, dvs. t.ex. Norge och Finland, inte så mycket avviker från situationen i Sverige. Jag har hört denna synpunkt tidigare. Vi har så här långt inte vidtagit några åtgärder. Men jag är i och för sig beredd att överväga om det finns möjlighet att lätta på bestämmelserna mellan de nordiska länderna.
Fru talman! Hälsotillståndet i vårt östra grannland avrapporteras månadsvis till WHO. Det var i februari 1989 som man hittade det senaste fallet av rabies i Finland. Det borde kanske vara på tiden att lätta på bestämmelsen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om brottsförebyggande verksamhet, vanligtvis är det ju justitieministern som har att svara. När man ser till verkligheten upptäcker man vid 14--15-årsåldern om brottslighet förekommer eller inte. Den väsentliga insatsen skall alltså ske på skolans och socialtjänstens område. Jag vill ställa en principiell fråga till statsministern. När en fråga täcker tre eller fyra departement, bör den då inte behandlas tillsammas av dessa under statsministern? Det är en felsyn när man tror att det är polisen som sköter detta.
Fru talman! När det gäller den typ av frågor som griper över flera departement eller arbetsområden sker det normalt en samordning av insatserna. Jag har absolut inga invändningar emot det synsätt som Hans Lindblad företräder. Jag ser gärna att jag själv kan uppfattas som en företrädare för detta synsätt. Är det något som kan göras administrativt för att markera detta ytterligare skall detta prövas med den allra yttersta av välvilja.

Fru talman! Det kan jag inte svara på nu. Vi får rapporter om vad som händer i GATT förhandlingarna, och de har varit nedslående. Det senaste finns omnämnt i Financial Times i dag där det refereras att samtalen mellan Bush och Delors i går i Washington gav en viss ljusning. Mycket av vad som händer framöver är avhängigt av hur långt man kommer i de internationella överläggningarna, framför allt inom GATT. Därefter får vi ta ställning till hur vi skall hantera stödet till jordbruket i framtiden

Fru talman! Före frågestunden var Ulla Orring putt på mig och socialdemokratin för att vi hade kritiska skrivningar i vårt social och sjukvårdspolitiska alternativ. Ulla Orring säger att vi som liberaler har hjälp till att bygga upp välfärdssamhället. Jag skulle vilja lägga till att socialliberalerna har gjort detta. Men Ulla Orring, det är mer oro som kommer till uttryck i vårt alternati, oro över att man skall föra in marknadskrafter på alla områden. Låt mig konkretisera. Socialutskottet var för en tid sedan på besök hos Systembolaget. Där förde vi en diskussion om föroch nackdelar med att inför ett EG-medlemskap behålla ett monopol. Vi är oroliga för de krafter inom Moderata samlingspartiet som öppet talar för att slå sönder detta. Vi tror inte att det leder till en bra alkoholpolitik. Ett annat område där vi har varit överens gäller att använda skatterna för att hålla nere den totala alkoholkonsumtionen. Det förs nu diskussioner på högerkanten om att nu inte längre använda detta. Det är vi oroliga för. Dan Andersson, som är LO-ekonom, har räknat ihop vad de förslag som regeringen och olika regeringsföreträdare har lagt fram innebär. Han har kommit fram till att man vill göra skattesänkningar i storleksordningen 30--35 miljarder kronor. Då är vi oroliga för att vi inte skall kunna fullfölja socialpolitiken. I dag är jag orolig för att regeringen under 1994--95 skall fullfölja de besparingar gentemot kommunerna som Bengt Westerberg -- som jag ställde en fråga till tidigare -- sade var orealistiska. Sten Svensson har tydligen en annan uppfattning. Det är dessa saker, Ulla Orring, som vi är oroliga för. Vi är inte oroliga för socialliberalismen.

Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande, tycker jag att de socialdemokratiska reservationerna, och även motionerna, är mycket kritiska till marknadsekonomin. Bl.a. står det att välfärdsmålen inte kan uppnås på grund av den svåra situation som regeringens politik skapat. Det är ju inte regeringens politik som har skapat den svåra situationen, utan den fanns ju redan innan den borgerliga regeringen tillträdde. Vad den borgerliga regeringen och de borgerliga ledamöterna i socialutskottet nu gör, är att försöka visa på nya möjligheter, chanser och alternativ att driva hälso och sjukvårdspolitik. Det är inte bara i Stockholm som det finns kvartersakuter, det finns även på andra ställen. Där tar läkare ansvar för ett speciellt område, och vården sker i privat regi. Jag har faktiskt varit med i sjukvården så länge att jag har sett avigsidorna av den stora byråkrati som finns i sjukvården. Jag vill erinra Bo Holmberg om vad ni själva skriver i er motion om besöket på thoraxkliniken i Umeå. Där har man gjort framsteg genom att bl.a. ändra personalsammansättningen och effektivisera vården. Det är detta som man skall se i den generella välfärdspolitik som vi nu vill föra. Vi visar på olika alternativ. Vi kan skapa en bättre social service genom att lägga ut en hel del av verksamheten på entreprenad. Vi kan bedriva den billigare och mer effektivt. När det gäller det lilla dagiset i Balsjö i Bjurholm ser de att de får lägre driftskostnader nu, än med ett stelt och byråkratiskt system. Jag vet att vi har många gemensamma värderingar när det gäller den socialpolitiska inriktningen, men jag tycker att Socialdemokraterna har varit inne på ett fullständigt felaktigt spår med ett stelt system, som inte har tillåtit alternativa lösningar. Jag kan särskilt peka på sådant som att man inte har upplåtit de offentliga lokaler som ändå har stått tomma till sjukgymnaster, när det inte har funnits möjligheter att tillsätta tjänsterna.
Fru talman! Jag vet att det tillhör politikens spelregler att måla ut fienden så tydligt att man har en ordentlig pricktavla att sikta mot. Jag tycker att Ulla Orring håller sig med tendenser att tillskriva socialdemokratin attityder och inställningar som vi faktiskt inte har. Låt mig ta upp förslaget om lex Pysslingen. Vi ville ha kvalitetssäkring och inte för stora differenser på avgifter. Vi hade olika mål. Om de kunde uppfyllas hade vi ingenting emot att man upphävde lex Ulla Orring säger att vi inte tycker om etik och kristendom. Visst gör vi det. Vi har kritiserat regeringen för att man inte skiljer mellan etik och religion. Det är en annan sak. Till sist, Ulla Orring, är vi litet oroliga för socialliberalismen. Vi tror inte att den skall finnas i skuggan av alltför högervridna moderater. Vi tror att socialliberalismen trivs bäst om den får jobba ihop med andra krafter. Därav kommer sig vår oro och våra avvikande meningar i förhållande till en del oroande inslag i regeringens politik.
Fru talman! När det gäller lex Pysslingen och kvaliteten vet vi ju att vi har instrument att följa upp och se till att verksamheten står under offentlig kontroll. Det finns ju både socialtjänstlagen och andra föreskrifter från socialstyrelsen. Socialtjänstkommittén har också fått i uppdrag att se över detta med tillstånd och tillsynsfrågor. Det är ganska klart att de faror som Bo Holmberg ger uttryck för är överdrivna. Om vi nu talar om överdrifter är det faktiskt mycket som är onödigt när det gäller överdrifter i det samhälle som många socialdemokrater målar ut skall komma med en borgerlig politik. Allt som kommer från Socialdemokraterna är inte heller så vitt. Jag kan passa på att replikera det som Bo Holmberg tog upp om prioriteringen av de nyfödda barnen. Jag har varit med i ett landsting i Västerbotten där det fanns ett sjukvårdslandstingsråd som bestämt ville sätta gränser för hur mycket man skulle ta hand om de här barnen. Ingen av oss kan svära sig fri från dessa överdrifter. Jag tycker att det är viktigt att vi i socialutskottet samlar oss kring en generell välfärdspolitik och ser sanningen i vitögat, ser att om ekonomin var i balans kunde vi kanske åstadkomma ett bättre samhälle. Med de alternativ som vi kan erbjuda kan den här verksamheten också drivas på ett kanske både billigare och mer effektivt sätt. Det gäller valfrihet, olika projekt och verksamhet i enskild regi. Vi skall inte blunda för dessa fakta.

Fru talman! Alla tidigare talare har nämnt debattordningen. Jag vill understryka det som Sten Svensson och Ulla Orring har sagt tidigare, nämligen att vi faktiskt var överens i utskottet om att vi i den här stora övergripande debatten skulle låta alla partiföreträdare komma till tals. Om man menar något med sitt sociala patos måste naturligtvis den inställningen gälla ända fram till kammaren. Centern har genom alla år varit initiativtagare och pådrivande i arbetet för att ge alla människor en social och ekonomisk grundtrygghet. Vi kommer att fortsätta att spela den rollen. Det viktigaste är naturligtvis att det finns grundläggande förutsättningar för liv över hela landet och att det finns arbetstillfällen. Det är ett framträdande drag i den här regeringen att det är arbetslinjen som skall gälla. Alla antydningar om något annat är inte seriösa, Bo Holmberg. Enligt vår uppfattning skall det samhälleliga stödet verka så litet styrande som möjligt för individen. Vi i riksdagen skall alltså inte säga: ''Om du lever så eller så, om du väljer den barnomsorgen till dina barn eller den boendeformen som äldre, kan du få ett ekonomiskt stöd, men annars inte.'' Om man hanterar frågan på det sättet, sätter man sig över den enskilda människans rätt att råda över sitt liv. Samhällets stöd skall verka ekonomiskt utjämnande och bidra till att människor får likvärdiga möjligheter att utvecklas som individer och att inrätta sitt liv efter eget val och egna förutsättningar. Det skall självfallet gälla oberoende av vilken bostadsort man har. Ett exempel på vad vi i Centern menar med grundtrygghet är vårt förslag till en rejäl grundpension, men det kommer att diskuteras senare här i kammaren. Ett annat exempel är våra förslag i familjepolitiken. Ett stöd till barnfamiljerna måste utgå från barnens behov. Alla barn kostar kläder, mat osv. Därför har vi ett barnbidrag som utgår lika till alla barn. Alla små barn har också behov av omsorg, men här finns en brist i logiken. Alla får inte del av det här samhällets barnomsorgsstöd, bara de som har fått en plats genom kommunens försorg. Att på det sättet frånta familjer rätten att välja ger inte en riktig grundtrygghet, enligt vår uppfattning. Det är därför som det är så viktigt att steg för steg, precis som det sägs i regeringens proposition, utveckla ett stöd som utgår lika för alla barn. Det här kommer Roland Larsson senare att närmare beröra. Det har under lång tid funnits en enighet i Sveriges riksdag om att det skall vara ett gemensamt betalningsansvar för de viktigaste insatserna inom vård och omsorg, som vi närmast skall diskutera här i dag. Det har däremot alltid funnits delade meningar om hur den offentliga sektorn skall se ut och hur stor den skall vara. Under många år fanns det hos många, inte minst hos socialdemokraterna, en övertro på offentliga vårdgivare. Det var nära nog så att det på många områden uppstod en monopolsituation, som inte ledde till vare sig ifrågasättande eller nytänkande. Det blev litet av kejsarens nya kläder över det hela. Jag minns t.ex. den rekommendation som kom någon gång på 70-talet om att alla daghem borde förses med en stor lekhall, därför att alla barn där skulle kunna göra sig av med sitt energiöverskott. Eftersom det då fortfarande var ganska gott om pengar i kommunerna, tog man till sig det argumentet, och så byggde man egentligen omotiverat stora hus, som också var omotiverat dyra. Jag tycker att dessa lekhallar kan ses som en symbol för vad som skedde inom den offentliga verksamheten under ganska många år. Så småningom, alldeles för sent, insåg de flesta att den offentliga sektorn var för dyr, att man måste bromsa kostnadsutvecklingen. Jag minns mycket väl när det i mitten på 80-talet för första gången kom till uttryck i en socialdemokratisk budgetproposition, där Kjell-Olof Feldt talade om att det inte var möjligt att fortsätta som tidigare utan att en ökning av offentlig service måste ske genom effektivisering och rationaliseringar. Det var många som studsade vid den läsningen, Bo Även om den socialdemokratiska regeringen inte hade kraft att på allvar ta itu med den nödvändiga strukturförändringen, fanns dock insikten om det här behovet ända fram till valdagen i höstas. Sedan har Socialdemokraterna valt att drabbas av någon form av minnesförlust eller vad det kan vara. Den omprövning som man nu är inne på, inte minst när det gäller sjukvården, är naturligtvis inte enkel. Det handlar ju om att hitta den minsta gemensamma nämnaren för vad som kan åstadkommas till en lägre kostnad och vad som är förenligt med kraven på god och ändamålsenlig vård och omsorg. Det finns förstås gränser för hur långt man kan gå när det gäller att öka effektiviteten utan att det går ut över det mänskliga omhändertagandet. Om det finns anledning att rikta kritik mot delar av den offentliga sektorn, så är det inte särskilt ändamålsenligt att gå till ytterligheter heller i det avseendet. Det har förekommit, det vill jag gärna understryka. Ibland har det nästan liknat en hetskampanj som, även om det inte var avsikten, har uppfattats som kritik mot den personal som vanligtvis utför sina arbetsuppgifter på ett helt oklanderligt sätt. Från centerns sida har vi aldrig dömt ut offentlig verksamhet, men vi dömer ut synsättet att offentliga producenter är de enda givna. Vi vill gärna se offentliga och privata vårdgivare arbeta sida vid sida, där man kan ta till vara vars och ens starka sidor på ett mycket bättre sätt än hittills. Då skulle man också kunna skapa en stimulerande konkurrens som driver utvecklingen framåt, både vårdmässigt och i ekonomiskt hänseende. Vi är inte särskilt duktiga i Sverige på att mäta kvalitet och effektivitet. Där måste vi bli mycket bättre. Att hitta bra värdemätare hör till de grannlaga och mycket svåra uppgifter som väntar oss framöver, där det mycket kommer att handla om prioriteringar. Till effektivitetssträvandena hör att förkorta både väntetider och vårdtider, att bl.a. komma bort från långa operationsköer. Det finns ju både mänskliga och samhälleliga vinster att göra där. Men det får inte ske på bekostnad av det tysta och tålmodiga lidandet. Jag tänker exempelvis på de reumatiskt sjuka. Det rör sig om en mycket stor grupp människor som i många fall har mycket smärtsamma och nedbrytande sjukdomsformer men där förloppet utåt sett inte är så dramatiskt och inte så uppmärksammat. ''Tänk, om vi fick lika mycket pengar som HIV forskningen'', sade docent Bo Ringertz i en tidningsintervju, ''då skulle vi snart kunna hitta nyckeln till det lås som vi redan har.'' Det är klart att vi kan fråga: Hur länge har vi egentligen råd att avstå från en sådan möjlighet? Vi har den stora och växande gruppen äldre, med alla de sjukdomstillstånd som är vanliga vid hög ålder. Hur mäter man effektiviteten i vård av gamla som aldrig kan bli friska och kanske aldrig kan återgå till ett eget boende? När är de egentligen ''klinikfärdiga'', och vart och till vilken vård eller boendeform skickas de då? Det här är frågor som är högaktuella och som kommer att vara det under de närmaste åren. Jag menar att det finns stor anledning för oss i riksdagen att noga följa utfallet av ÄDEL Jag skall nämna ett område till som kräver särskilt hänsynstagande, och det gäller de psykiskt sjuka. I psykiatriutredningen säger man sig nu ha upptäckt hur illa beställt det är på det området och hur dåligt många mår. Och det är förvisso sant. Det har under ett antal år funnits mycket höga ambitioner att förkorta vårdtiderna på de psykiatriska vårdavdelningarna, och man har mycket radikalt minskat antalet platser inom slutenvården. Snabbheten i den här utvecklingen har till stor del berott på den starka opinion som funnits och som krävt att psykiskt sjuka människor skall vistas ute i samhället och få den vård de behöver i öppen verksamhet. Men i väldigt många fall har man inte alls klarat av att göra de insatser och ge de kringresurser som behövs för att det skall vara ett försvarbart alternativ till sjukhusvård, och det har gett de här människorna en otroligt utsatt situation. Jag har i annat sammanhang stött på många av de fallen. Fru talman! Från årsskiftet har vi en ny psykiatrilagstiftning som bl.a. syftar till att ytterligare minska antalet platser inom den psykiatriska vården. När den frågan behandlades i riksdagen, hade vi från centern invändningar på ett antal punkter. Vi framhöll bl.a. att tidpunkten för en ny lag var illa vald. Vi menade att psykiatriutredningens slutsatser borde ha avvaktats. Vi hade nämligen tämligen klart för oss vilka förhållanden som skulle bli uppenbara för utredarna och menade att dessa förhållanden först och främst borde ha beaktats. Mer bråttom än så var det inte med en ny lagstiftning. Som jag redan har antytt, är vi från centern mycket skeptiska till att det är möjligt att enbart genom effektivisering klara ett ökat behov av vård med bibehållen hög kvalitet, med ökade krav på snabb behandling och utan att stora patientgrupper skjuts i bakgrunden. Filosofin att sjukvården aldrig behöver mer resurser har vi inte anammat. Det har uppenbarligen inte regeringen gjort heller, att döma av skrivningen i propositionen. Att det finns vinster att göra, om man samordnar olika myndigheters verksamheter, kan vi nog utgå ifrån. Det är därför bra att man snart skall inleda försöksverksamhet med samordning mellan sjukvården och socialförsäkringen. Det är ytterst befogat, vill jag säga, med det helhetsgrepp som regeringen tar genom att tillsätta dels den utredning som skall se på sjukvårdens framtida behov och hur finansieringen skall ske, dels den utredning som tidigare har nämnts här och som gäller prioriteringar i vården. Jag har goda förhoppningar, fru talman, att de frågor som jag närmast har belyst, alltså förhållandena för grupper som inte har kommit till tals så mycket i debatten, kommer att beaktas genom regeringens politik. Det sägs nämligen i propositionen att regeringen kommer att utveckla välfärdspolitiken så att speciellt de mest utsatta människornas och gruppernas livssituation förbättras. Man nämner särskilt utsatta barn, handikappade, gamla och sjuka, som skulle kunna få sin situation förbättrad genom politiska beslut. Vården är det område som de allra flesta vuxna människor anger som viktigast och som måste få en väsentlig del av våra samlade resurser. Jag har därför valt att i huvudsak hålla mig till de frågorna och avstått från att gå in på andra viktiga områden som också behandlas i betänkandet. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Rosa Östh minns om inte sin barndom så åtminstone 70-talet och de resonemang som fördes då. Det är klart att man kan förflytta sig 20 år tillbaka i tiden och ha roligt åt åsikter som då fanns. Man kan hoppa ännu längre tillbaka i tiden och läsa i riksdagstrycket om vad adel, präster, borgare och bönder tyckte om att införa demokrati i Sverige och vilket elände det skulle bli om man tillskrev alla människor lika värde. Så vi kan alltid hålla på och dividera kring åsikter som kommit till uttryck under olika tider. Men jag minns också, Rosa Östh. Jag började i politiken i landstinget i Västernorrland på 70-talet. Efter besök i Danmark och under intryck av den kritik som framfördes mot de långvårdssjukhus som fanns och som var ungefär som små akutsjukhus tog sig socialdemokraterna för att föreslå byggande av lokala sjukhem med eget rum -- hör och häpna! Vi blev ensamma om att driva den frågan. Centern tyckte att det var alldeles knäppt, likaså folkpartiet och andra. Så det har funnits nyanser i förhållningssättet till den offentliga sektorn. Till slut vill jag säga att jag har svårt att se vad som är centerns profil i social och sjukvårdspolitiken. Jag kan se den när det gäller vårdnadsbidrag, men i övrigt har jag mycket svårt att veta var någonstans centern kommer att sätta ner foten. Kommer man t.ex. att acceptera finansplanens hårda nedskärningar gentemot kommunerna med 10-15 miljarder för åren 1994 och 1995? Det vet vi inte. Rosa Östh talar om valfrihet. Skall den valfriheten också få gälla för kommunerna, dvs. att vi inte förlänger skattestoppet när det går ut, så att kommunerna blir myndigförklarade och själva får besluta om sin skattesats?
Fru talman! Jag kan förstå att Bo Holmberg inte är så intresserad av att vi gör djupdykningar i historien. Vad jag ville belysa med exemplen från 70-talet och framöver var att det faktiskt har skett en utveckling också inom socialdemokratin. Det är då en liten eloge till Bo Holmberg i det här fallet. Det sändes ett alldeles utmärkt radioprogram under påsken där det mycket tydligt påvisades att det var den socialdemokratiska regeringen som inledde förändringen i politiken här i Sverige. Man gick ifrån det traditionella svenska mönstret, som det har talats om tidigare här i dag, och inledde processen att minska den offentliga sektorns andel av BNP. Det som är så betecknande för socialdemokraternas sätt att föra debatten i dag är just att de drar ett glömskans täcke över allt det som har varit så sent som fram till hösten 1991 och i dag talar om katastrofer, helt nedbrytande företeelser etc. Jag undrar var man hamnar, om det inte blir inflation i det här sammanhanget. Vad skulle hända den dag vi råkar ut för en katastrof i ordets egentiga mening, när man nu har tömt ut alla möjligheter att använda det begreppet?
Fru talman! Vi talar inte om katastrof, men vi har uttryckt stark oro på några punkter. Kanske skulle Rosa Östh kunna stilla min oro på en punkt. Avsikten är nu att ta ifrån kommunerna 7,5 miljarder 1993, ytterligare 10-15 miljarder 1994 och sedan ytterligare 10-15 miljarder 1995. Känner Rosa Östh ingen oro över hur vi skall klara äldreäldretillväxten, hur vi skall klara de gamla och sjuka, i ett läge när kommunerna brandskattas på så väldigt mycket pengar?
Fru talman! Jag har länge känt en oro. Den inträdde redan under förra regeringsperioden, när jag såg att det gick alldeles för sakta att ta itu med de nödvändiga strukturförändringarna. Det var också då man inledde indragningarna från kommuner och landsting. Vi hade invändningar mot det då. Jag kan hålla med om att detta inte kommer att vara någon enkel process. Men det är frågor som vi kommer att kunna återkomma till den dag vi har en proposition på bordet att ta ställning till. Det har vi inte i dag. Jag tyckte att jag ganska tydligt klargjorde att vi för centerns räkning kommer att fortsätta att verka för den grundtrygghet som vi tycker är viktig i samhället och för att den skall gälla över hela landet, och inte bara i storstad. Vi kommer att verka för att framför allt de grupper som är mest utsatta skall prioriteras.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag ställer mig bakom socialutskottets betänkande och därmed bakom regeringens anslagsförslag och de förslag till lagändringar som läggs fram i propositionen.

Jag vill ta upp historiken bakom dagens situation som vi här diskuterar. Jag måste bestämt bestrida att dagens situation inom vården och omsorgen är resultatet av den nuvarande regeringens agerande under de senaste 6,5 månaderna. Så är inte fallet. Dagens situation är resultatet av de senaste tio årens och egentligen flera decenniers handlande. Det mesta har faktiskt också skett i stor politisk enighet. Sverige upplevde en lycklig period av sex decennier, då vi byggde upp vår välfärd och hade en ärlig vilja att skapa ett gemensamt folkhem för alla. Det skulle omfatta även de svagaste. Ambitionen var att välfärden skulle vara heltäckande. Den skulle omfatta pensioner, utbildning, barnomsorg, föräldraledighet och lagstadgad semester. Den skulle omfatta subventionering av boende, samfärdsmedel, studiecirklar, idrottsorganisationer och mycket annat -- utjämning av inkomster samt vård och omsorg för oss alla. För att bygga upp den välfärden har under dessa 60 år skatten ökat från 7 % till nära 60 % av bruttonationalprodukten. Ekonomerna hävdar samfällt att skatten knappast kan höjas ytterligare, åtminstone inte särskilt mycket. Sannolikt måste tyvärr skatten minska, för att vi inte skall ställas utanför den marknad som kommer att byggas upp gemensamt av allt fler europeiska länder. Den kommer att byggas upp oberoende av om vi tycker om det. Det kan vi inte påverka. I detta läge måste vi spara. Det är en realitet. Och vad är det vi har dragit in på under de senaste tio åren? Fru talman! Jag har arbetat inom vår sjukvård i 38 år. Jag kunde följa hur vi byggde upp den med en ärlig ambition att erbjuda alla bra vård: unga och gamla, tillfälligt och långvarigt sjuka, de som kunde och de som inte kunde återgå till förvärvsarbete. Jag var stolt över att få arbeta inom vår sjukvård. Sedan kom en vändning. Den har inte kommit i oktober 1991. Den kom ganska exakt 1982. Till att börja med var den välgörande. Vi var tidigare inte kostnadsmedvetna. Vi lärde oss att rationalisera och effektivisera. Om man läser OECD-rapporter ser man att OECD:s experter säger att vi här i Sverige under de senaste åren har genomfört unikt omfattande rationaliseringar inom vården, bl.a. genom en unik förkortning av medelvårdtiden. Men när detta inte räckte, började försämringar för patienterna. Jag tvingades från 1986 att dagligen skicka hem patienter i uppenbart behov av sjukhusvård, till en hemsjukvård som långtifrån alltid fungerade. Jag delar Bo Holmbergs oro för situationen på Radiumhemmet. Samtidigt, för tio år sedan, började riksdagen dra in resurser som var förutsättningen för lagens förverkligande. Det gjordes i stor politisk enighet. Låt oss titta på historien. Sedan 1982 har vår riksdag dragit in över 34 miljarder från landstingens och kommunernas årliga resursutrymme, dvs. Stockholm motsvarar statens indragningar fem skattekronor. Under dessa år brandskattades landstingens och kommunernas resurser. Jag delar den uppfattningen. Reserverna tömdes. Den gällande hälso och sjukvårdslagen framstår i dag som ganska förljugen, åtminstone för mig. Om vi inte kan leva upp till den, skall vi avskaffa den. Föregående talare har tagit upp prioriteringar. Låt mig säga något om situationen i dag, när vi inte har några riktlinjer för prioriteringar. Vi har en till synes prioriteringslös sjukvård. De enda prioriteringar som görs för närvarande är de medicinska, eftersom vi inte har några andra riktlinjer. Den ena ytterligheten, som prioriteras högst, är kortvarig vård som leder till full hälsa och helst återgång till förvärvsarbete. Den andra ytterligheten, som är lägst prioriterad, är långvarig vård som inte kan leda till återgång till full hälsa och absolut inte till förvärvsarbete. Detta är den oglamorösa vården av de svårt och långvarigt sjuka, vården av de mycket gamla. Mina vänner, den vården är också viktig. Den är mycket viktig. Vi skall inte behöva brytas ner i onödan när vi blir svårt och långvarigt sjuka, när vi blir mycket gamla och i behov av hjälp för att ta oss fram till toaletten, för att ta en promenad, klä på oss, för att ta oss fram från sängen till en stol. Det är ingen som vill ha den utvecklingen. I varje opinionsundersökning kommer vården som etta eller tvåa när det gäller vilka av samhällets insatser som är de viktigaste. Det är mycket få partier som hade den så högt på sina listor. Varför har det blivit så, trots att vi inte vill det? Vi har intresseorganisationer som slår vakt om alla våra förmåner inom välfärden. Om vi, av nöden tvungna, överväger att öka boendekostnaderna, läser man dagen efter i dagstidningar och hör på radio och ser i TV hur mycket kostnaden skall öka för en barnfamilj som bor i en fyrarumslägenhet. Man får veta hur många pensionärer som skall få gå från sina villor. Vi har en hyresgästförening, en villaägarnas förening, en skattebetalarnas förening, en aktieägarnas förening och vi har facket, som slår vakt om våra förmåner -- så länge vi är friska. Vi har bilägarnas förening. När man skulle införa biltullar i Stockholm, något som skulle behövas, hotade bilisterna med att bilda ett politiskt parti. Vi har inga biltullar i Stockholm. Det finns inte, och kommer inte att finnas någon intresseorganisation för de svårt och långvarigt sjuka, för de mycket gamla. De kan inte ta sig från sängen fram till toaletten, och de kan absolut inte ta sig fram till ett föreningsmöte. De kan inte organisera sig och gemensamt försvara sin rätt. De kan inte anställa någon som påminner oss om de löften som riksdagen har gett våra gamla. De kan inte påminna oss att staten avkrävde dem världens högsta skatter och höga avgifter och försäkrade att de inte behövde teckna försäkring i ett privat bolag, som man gjorde i andra länder. De kan inte anställa någon som kan tydliggöra för oss i riksdagen deras problem, deras oro för framtiden, deras förnedring när de ligger hungriga, i kiss och bajs i sina sängar. Det är inte helt ovanligt i dag. Här i riksdagen uppvaktas vi ständigt, personligen, per telefon, skriftligen av otaliga intresseorganisationer. Jag är djupt imponerad av hur välorganiserat det är. Men de svårt och långvarigt sjuka, de mycket gamla, kan inte och kommer inte att kunna organisera sig, anställa ekonomer, ombudsmän och duktiga pressekreterare. Det är därför ingen uppvaktar oss här i riksdagen för att föra deras talan. Men trots att ingen för deras talan är det vår skyldighet, vår heliga skyldighet här i riksdagen att försvara deras rättigheter. För vem skall annars göra det? Det är de, och inga andra än de, som är de svagaste i dag i vårt samhälle. Jag undrar om inte de har större rätt än någon annan. Jag tycker inte att vi bör ställa ut några nya löften till någon grupp förrän vi har levt upp till riksdagens gamla löften till våra gamla. För ett år sedan, före valet, genomfördes en omfattande SIFO-undersökning. 3 % av den svenska befolkningen är mycket nöjd med vården och omsorgen om gamla. Mest missnöjda är de som har kommit i kontakt med omsorgen som patienter, anhöriga eller som personal. De mest kritiska var undersköterskorna, för de är närmast patienten. Är det den välfärden vi talar så högt om och som vi vill slå vakt om? Det är de som i dag är 80 år, och inga andra, som byggde upp vår välfärd och möjliggjorde alla våra förmåner, som samhället så rikligt och fint erbjuder oss. Jag tycker att det är bra att vi har råd med nära 40 miljarder till bostadssubventioner och världens största bostadsyta per capita. Jag tycker att det är underbart att vi har 18 månaders föräldraledighet. Det är utmärkt att vi har fem veckor och två dagars lagstadgad semester. Det vore bra om vi kunde ha sex veckors semester. Det är bra att vi fortfarande har nästan full kostnadsersättning vid sjukdom, att kostnaden för sjukskrivning och förtidspensionering kan öka med 8 miljarder om året. Jag tycker att det är bra att vi har en arbetsskadeförsäkring som kunde sjudubblas, alltså öka med 700 % på åtta år. Det är bra att vi har statligt garanterade studielån och att vi har råd med 23 miljarder till studiecirklar, folkrörelser och idrottsorganisationer. Men jag vill påminna kammaren om de förmåner som våra gamla hade. De som i dag är 80 år, vilka förmåner hade de när de byggde upp vår välfärd och möjliggjorde alla våra förmåner? De hade 48 timmars arbetsvecka. I bästa fall hade de en ledig veckodag. De hade två veckors lagstadgad semester. De äldsta har haft en vecka. Vissa hade sjukersättning, andra hade det inte. För hela befolkningen motsvarade sjukersättningen i genomsnitt 12 % av inkomsten. Det fanns inga barnbidrag. Det fanns en ganska låg, behovsprövad moderskapspenning som man fick ansöka om, men inte säkert fick. Det fanns ingen i lag garanterad föräldraledighet och nästan inga bostadssubventioner. Det fanns inga statligt garanterade studielån. Jag tycker att det är utmärkt att vi har råd med alla våra förmåner, så länge vi är friska. Men då skall vi också ha råd med bra vård av och omsorg om våra gamla. Det talas så fint om solidaritet här i kammaren. Jag undrar om den omfattar våra gamla? Jag tycker att det är utmärkt att vi har råd med 270 miljarder i olika former av transfereringar. Det är kanske mera, men det här är den siffra jag har kunnat få fram. Men förutsättningen för att vi skall kunna slå vakt om de gamla bör vara att vi har råd med mer än de 90 miljarder som sjukvården i dag kostar -- om det visar sig att våra gamla behöver den. Under 1990-talet kommer antalet 80-åringar att öka med 28 % och 85-åringar med över 40 %. Vi måste skapa beredskap för detta. Jag uppskattar mycket att den nuvarande regeringen har tillsatt två utredningar. Jag tycker inte att vi skall tala så nedlåtande om dessa två utredningar som det görs här i kammaren. För första gången sedan 1950-talet, då utredningen om regionsjukvård genomfördes, gör en regering ett försök att få ett helhetsgrepp om hela problemet. Jag uppskattar att det i direktiven ingår att ta fram prognoser över behoven inom sjukvården fram till år 2000. Jag delar inte de pessimistiska tongångar som kommit fram tidigare om möjligheterna för dessa två utredningar att påverka framtida sjukvård.

Fru talman! Jag delar den historiebeskrivning som Jerzy Einhorn gör om utvecklingen sedan decennier och framför allt de senaste tio åren med ständiga indragningar till staten från kommmuner och landsting. Jag tror också att siffran 34 miljarder inte alls är överdriven. Det här en politik som tyvärr har fått pågå väldigt länge och som Vänsterpartiet kraftigt har opponerat emot i kammaren under säkert minst tio års tid. Jag delar också den oro och omsorg som Jerzy Einhorn visar de mycket gamla och de svårt sjuka. Jag är också medveten om att de inte har några starka företrädare -- även om de redan innan kds kom i riksdagen visst har haft politiska företrädare. Tycker Jerzy Einhorn att den politik som fördes tidigare med brandskattningar av kommuner och landsting var felaktig? Det är en politik som har resulterat i att vi i dag står ganska tomhänta när det gäller möjligheterna att låta våra gamla och svårt sjuka få en värdig ålderdom. Tycker Jerzy Einhorn att det är lätt eller svårt att delta i en regering som planerar de närmast kommande åren ytterligare stora indragningar från kommuner och landsting? Som jag förstår kommer detta att i ännu högre grad medverka till att den utveckling vi har sett kommer att fortsätta och ytterligare försvåra för kommuner och landsting att leva upp till de ambitioner som Jerzy Einhorn har. Det skulle vara intressant att få veta. Jag tycker att det var ett intressant resonemang om att det inte går att höja skatterna på grund av det närmande som en majoritet här i riksdagen vill att Sverige skall göra till den europeiska unionen. Vad jag vet kommer Europeiska unionen inte att lägga sig i om vi i Sverige ändrar på löneskatter och liknande. Det är alltså inte givet. Det finns politiska beslut kvar att fatta i riksdagen om den ekonomiska politiken. Tror Jerzy Einhorn att det kommer att finnas en politisk majoritet för att höja vissa skatter, t.ex. skärpa progressiviteten i inkomstbeskattningen, för att på det sättet få pengar till vården av de mycket gamla och svårt sjuka? I så fall tror jag att vi skulle kunna vara överens om en sådan politik.
Fru talman! Jag är tacksam för frågorna från Jag beklagar de politiska realiteter som tvingar oss att fortsätta med de tidigare regeringarnas politik. Jag har försökt att beskriva de politiska realiteter som ligger bakom detta, och jag har försökt att beskriva varför den politiska situationen tvingar oss till detta liksom tidigare regeringar. Jag uppskattar att regeringen samtidigt gör ett försök att få ett helhetsgrepp om hela situationen -- som det har talats så hånfullt om här -- just genom att tillsätta dessa två utredningar. Jag har lättare att leva med situationen, när jag vet att det görs ett försök att få ett helhetsgrepp. Sedan har vi Europa. Om vi kunde påverka att Västeuropa går ihop i en gemensam marknad, skulle vi ha underlag för en saklig diskussion. Men om vi inte anpassar oss och helst går in i den gemensamma marknaden -- vilket jag hoppas att vi kommer att göra -- kommer Sverige att bli ett litet land i marginalen. Det mesta av Sveriges handel går till de länder som i dag förenas inom EG. Det är också en politisk realitet.
Fru talman! Jerzy Einhorn beklagar de politiska realiteter som tvingar oss att föra denna politik. Jag tror att den politiken som har förts och som förs är ett resultat av politiska majoriteter. Det är knappast under tvång som de har formats. De är resultat av politiska diskussioner som har förts i kammaren. Jag skulle vilja veta vad det är för realiteter som tvingar oss att föra denna politik. I den ekonomiska politiken handlar det ju om fördelning och omfördelning. Hur fördelningen går till, vilka konkreta resultat det blir av den och vilka grupper man väljer att satsa på är en följd av vilka intressen man anser sig företräda. Det sker naturligtvis en omfördelning inom socialpolitikens område. Men det finns också, Jerzy Einhorn, en omfördelning att göra mellan statens övriga offentliga utgifter. Jerzy Einhorn deltar just nu i en regering som väljer att satsa på en upprustning av och ökade anslag till militären -- vilket också hör till de offentliga utgifterna. Men regeringen står också för en nedrustning av stora delar av den offentliga sektorn som berör vård och omsorg. Detta är inget tvång, Jerzy Einhorn. Detta är ett politiskt val. Jag tror inte heller att valet av Europapolitik utgör något tvång. Det går utmärkt med andra alternativ, och det tror jag att Jerzy Einhorn är medveten om. Över hälften av Jerzy Einhorns partikamrater är av den uppfattningen. Frågan måste ha diskuterats i ert eget parti. För mig rimmar omsorgen, som jag har stor respekt för och som jag vet är grundad på stor kunskap, illa med att delta i en borgerlig regering som för en politik som får just de effekter Jerzy Einhorn inte vill ha.
Fru talman! De politiska realiteter jag talade om är de löften vi har givit. Alla dessa löften försvaras av olika intresseorganisationer. Detta gör det för närvarande omöjligt att flytta om i transfereringssystemet. Jag hoppas att dessa frågor tas upp i de två utredningar som regeringen har tillsatt -- det finns även en tredje utredning --, bl.a. frågan om prioriteringar, och att det kommer att leda till en debatt i samhället om prioriteringen av vården och omsorgen jämfört med alla andra krav på samhällets stöd. Hur kommer Gudrun Schyman att ställa sig till dessa frågor? Det är mycket lätt att säga att pengar skall dras in från något annat, t.ex. försvaret. Talar man med dem som arbetar i försvaret vill de att pengar skall dras in från u-landstjänster, osv. Är Gudrun Schyman beredd att, om realiteter tvingar oss till detta, flytta om inom transfereringssystemet för att tillföra sjukvården och omsorgen mera pengar? Jag upplever inte att den nuvarande regeringen rustar upp vårt försvar. Jag upplever att regeringen faktiskt inte genomför en ordnad nedrustning utan en anpassning av försvaret till den förnyade situationen i Europa. Att genom en mycket smärtsam och ingalunda populär process våga ta tag i en nedläggning av ett antal regementen är inte att rusta upp vår sjukvård. Jag delar inte i en enda fråga Gudrun Schymans uppfattning. I det nya Europa kan vi inte lösa våra problem genom att avskilja oss från resten av Europa. Jag tror att vår enda möjlighet att överleva som en ekonomiskt fri nation, en nation som har möjlighet att själv sköta sina finanser, är att gå in i den pågående processen och vara med och påverka utvecklingen. Jag har sedan sex år tillbaka arbetat åt EG. Det var Gertrud Sigurdsen -- hon sitter här -- som förde in mig i det arbetet. Jag har lett flera av EG tillsatta arbetsgrupper. Det finns en fruktansvärd kraft inom EG, men jag vill också hävda att EG behöver oss, EG behöver våra synpunkter, vår kunskap och vår påverkan.

Herr talman! Tack för frågan, som ger mig tillfälle att tala ett par minuter till. Jag var inte avbildad i helfigur, det var bara ansiktet som visades. Det som Bo Holmberg citerade är sant. Jag blev politiker därför att man inte kallade saker vid rätt namn. Jag hade en förhoppning att det var bästa sättet att få upp en debatt, vilket faktiskt också de två utredningar som regeringen har tillsatt syftar till -- helt klart enligt direktiven. Syftet med debatten är att man kallar saker vid rätt namn, och då får vi se hur människor prioriterar. Vi kanske ordnar en beredskap i landet att satsa mera på vissa saker. Jag vill alltså tacka Bo Holmberg, och jag delar till stor del uppfattningen att vi i stor utsträckning har bra vård, men det är tack vare hög professionalism hos personalen. Däremot delar jag inte Bo Holmbergs optimistiska syn på framtiden, för jag har rest landet runt, i samband med valrörelsen men även tidigare och senare. Stockholm är bara två tre år före resten av landet. Inom andra delar av landet fattar man i dag beslut som vi fattade här för två tre år sedan. Vår vård är inte dyr. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning också på den punkten. En vårddag i Sverige hör enligt OECD till de billigaste i Europa. Vårddagskostnaden i Sverige är inte högre än i flera europeiska lågprisländer. Sedan har vi andra myter, men jag hinner inte tala om dem. Det sägs att vi satsar så mycket på sjukvården, men det är faktiskt inte sant. Bo Holmberg har talat om SBU. Jag delar uppfattningen därvidlag och den höga uppskattningen av SBU:s arbete. Jag satte också värde på Bo Holmbergs motion om att SBU skulle få mera pengar. Därför är jag mycket glad att vi skulle kunna ställa oss bakom Bengt Westerbergs förslag i en proposition att -- om jag minns rätt -- drygt 2 milj.kr. ytterligare skall gå till SBU. Jag tycker att det skulle kännas bra att kunna vara med om detta. Tack.
Herr talman! Får jag säga att när jag politiskt analyserade hur jag såg på de tillsatta kommissionerna och sjukvårdsutredningarna, så var det inget nedlåtande jag ville säga. Jag ville bara konstatera att de fyra borgerliga partierna i regeringen har olika uppfattningar om hur de vill lösa sjukvårdsproblemen framöver. Dessa olika uppfattningar hörde jag framföras under valrörelsen, och jag kunde konstatera -- tillsammans med många andra -- att det inte är en samstämmig röst som hörs, utan det är en kvintett som spelar. Jag konstaterar vidare att nu har man fört de olika synpunkterna till de arbetande kommissionerna och utredningarna. Då blir det inget ställningstagande under den här valperioden. Så hur skall det bli med det som Jerzy Einhorn har varit ute och talat om, att man skall prioritera gamla och sjuka under mandatperioden? Det kan bli som man skriver på första sidan av Landstingsvärlden. Det var väl riktat mot det svåra jobbet att klara utredningar och prioriteringar -- Jerzy Einhorns omöjliga uppdrag. Hur skall man, när den här valperioden har gått till ända, kunna svara på frågan: Hur blev det med mer pengar, hur blev det med prioriteringar av äldre och sjuka? Detta måste ju bli svårt om man samtidigt skall förverkliga finansplanens annonseringar om jättestora neddragningar. Jag säger icke detta av illvilja, utan jag säger det bara som politisk analys. För mig går de här två budskapen inte ihop.

Herr talman! Jag tycker att vi skall avvakta litet grand när det gäller de olika uppfattningarna inom regeringsunderlaget tills utredningarna har fått lägga fram sina förslag. Det är möjligt att det blir på det sättet. Men det är litet för tidigt att säga det redan i dag. Det har tidigare sagts i debatten att regeringen i stället för att direkt lägga fram förslag tillsätter två omfattande utredningar med vida direktiv. Inom sjukvården lever vi i dag sedan 50-talet med ett lappverk av olika åtgärder för att förbättra situationen. Det är dags att ta ett helhetsgrepp om detta. Det är mycket möjligt att även en socialdemokratisk regering skulle göra på samma sätt. Men det är ändock första gången man tar ett sådant helhetsgrepp, och vi avvaktar dessa utredningar innan vi säger vad som kommer att hända. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning i många frågor. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning att man inte kan förvänta sig att problemen skall lösas på det sätt man skulle önska under en treårsperiod. Det bästa man kan uppnå under en treårsperiod är en bra start för den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Herr socialminister, ärade riksdagsledamöter, ärade åhörare! Vi diskuterar nu sjukvårdskrisen. Det finns litet olika uppfattningar om hur pass omfattande den är. Jag håller med Bo Holmberg om att vi har en bra sjukvård i Sverige. Den kostar ungefär 9 % av BNP, vilket är jämförbart med vad de flesta OECD-länder använder för sin sjukvård. Trots allt finns det en del problem i den svenska sjukvården som måste diskuteras. Problemen kommer att bli ännu större när vi tvingas till besparingar, om man inte tar till en del radikala grepp. Vi har diskuterat åldringsvård. Där finns det problem. Operationsköer är ett annat problem. Debatten har varit inne på orättvisorna. Bo Holmberg har påpekat att det finns orättvisor i Stockholm. Det sammanhänger med att landstinget i Stockholm använder 64 %av budgeten för sjukvård, medan övriga landsting använder ungefär 77 %. Denna lilla skillnad motsvarar faktiskt några miljarder. Där har vi en viktig förklaring. Hur som helst upplever många att sjukvården är i kris. Ekonomin håller på att ta slut. Landstingen och kommunerna betecknar det som en kostnadskris. Allmänheten upplever långa väntetider och brist på valfrihet. Man talar -- kanske något orättvist -- om en kvalitetskris. Anställda inom sjukvården -- sköterskor, undersköterskor och biträden -- har länge känt sig underbetalda. Här kan man tala om en förtroendekris. Dessa problem måste man se över. Problemen kommer att bli värre när man nu tvingas att spara. Det har här hoppats litet fram och tillbaka i tiden, allt ifrån 20 år till tiden för adel, präster, borgare och bönder. Jag skall hoppa 200 år tillbaka i tiden till nationalekonomins fader Adam Smith som i sin avhandling sade att grundvalen för välstånd är arbetsinsatsen. Han hade då klart för sig att det är arbetet som skapar välstånd. Sedan har man naturligtvis -- och gör så fortfarande -- delat ut de pengar som arbetet skapat på ett orättvist sätt. Men man måste arbeta sig ur en kris. Nu skall det sparas. Vi har läst om att 50 000 människor skall sägas upp, huvudsakligen inom vården. Det gäller sjukvårdsbiträden, sköterskor och hemsamariter. Det är således människor som arbetar nära patienten som ligger dåligt till. Detta är det typiska osthyvelsbeteendet. Vad händer med dessa människor? Jo, de kommer att bli arbetslösa. De kommer att få arbetslöshetsunderstöd tills de blir utförsäkrade från A-kassorna. Då blir det socialvården som får ta hand om dem. Dessa människor kostar nästan lika mycket som om de skulle arbeta, men vårdproduktionen har minskat. Det här är ett exempel på hur man inte får göra. Vi måste arbeta oss ur en kris. Man kan inte ''osthyvla'' sig ur en kris. Kommunerna kommer att få mindre och mindre pengar, vilket Bo Holmberg och Gudrun Schyman har konstaterat. Hur skall vi klara det? Vi måste lösa det på något annat sätt. I regeringsförklaringen finns en hel del tankegångar som jag uppskattar, och jag väntar på att få se dessa implementerade. Vi har hört socialministern säga att en hel del av detta är på gång. Vi har Ädel-reformen, Stockholmsmodellen, Dalamodellen och DRG-systemen. Detta är små steg i rätt riktning. Jag säger små steg eftersom man inte tar steget fullt ut. Enligt Stockholmsmodellen för man över det ekonomiska ansvaret till distriktsläkarvården. I Ädel-reformen för man över det ekonomiska ansvaret till kommunerna när det gäller omhändertagandet av äldre personer. Utfallet av dessa reformer måste studeras noga innan man kan avgöra om sådana reformer är den bästa lösningen. Patienterna står dock fortfarande helt utan möjlighet att påverka systemet. Patienten tillhör fortfarande sjukhuset. Det borde vara sjukhusen som tillhör patienten. Nu är det dåliga tider. Om man skall komma med förslag får de inte kosta pengar. Jag skall nu lämna fyra förslag som jag anser skulle leda till att vården blir bättre och rättvisare. Eftersom den blir bättre, så blir den också billigare. Dessutom sammanfaller dessa förslag med mycket som står i regeringsförklaringen. Det första förslaget gäller sjukvårdens organisation. Här måste vi vara öppna för andra lösningar. Vi skall se till de logiska lösningarna i stället för att vara ideologiskt låsta. Dessa logiska lösningar innebär att man skall studera politikernas dubbla roller som konsument och producentansvarig. Vi har fått en situation där producentperspektivet har kommit att dominera, och konsumenten har blivit svag. Det gäller alltså att stärka konsumenten, dvs. patienten. Det gäller också att lösa upp landstingsmonopolet och att ge utrymme för nya initiativ. Detta behöver inte medföra att patienten blir sämre. Tillgången till mångfalden kommer tvärtom att innebära att vården kan bli bättre. I Holland har man efter decennier av planhushållning övergått till en marknadshushållning med ett försäkringssystem. Observera att det icke är ett system av USA modell. Jag vill säga detta på en gång, så att jag inte får sådana kommentarer. Jag tycker inte om systemet i USA. planhushållningen där blir ofta hänsynslös, eftersom det systemet ställer många medborgare utanför. Men jag tycker att det holländska systemet är väl värt att studera. Jag ser fram emot utskottets resa till Holland i september. Ett delat huvudmannaskap utgör ett stort problem när det gäller sjukvårdens organisation. Kostnaderna för sjukvården delas upp i försäkringsfinansierad sjukvård -- sjukpenning, sjukpension och arbetsskadeersättning -- och en skattefinansierad sjukvård där ansvaret delas mellan landsting och kommmun. Som alltid när det gäller delat ansvar kan man hamna i en situation då den ena ansvariga skylller på den andra. Detta är faktiskt vad som har hänt, framför allt beträffande vården för äldre. Därför har Ädel-reformen implementerats, och man får hoppas att den kan lösa en del av dessa problem. En annan viktig sak är att vården måste vara producentoberoende, dvs. man måste skilja rollen som producent ifrån rollen som finansiär. Detta innebär med andra ord att pengarna skall följa patienten. Man kan tänka sig ett sjukvårdsförsäkringssystem som finansieras solidariskt, dvs. efter förmåga precis som nu. Det finansieras med skattemedel. De som har litet pengar betalar liten premie, de som inte har pengar betalar ingenting, men omfattas ändå solidariskt av systemet, precis som alla som står utanför arbetsmarknaden och alla som är gamla skall omfattas trots att de inte kan betala. Vitsen med systemet är att pengarna följer patienten, och patienten vet att dessa pengar alltid finns till hands. Samma resonemang kan tillämpas då det gäller äldreomsorgen. Man skulle kunna ha en omvårdnadspeng så att medborgarna visste att när de blir gamla och knackiga och behöver omvårdnad så finns alltid dessa pengar till patientens disposition. Detta skulle utjämna en del orättvisor. Man skulle inte bli beroende av landstingstillhörighet, åldern skulle inte behöva betyda någonting, utan alla hade precis samma rättighet. Einhorn och andra, men jag tycker den är så viktig att jag vill beröra den kort. Vi har hört historieskrivningen att man från 1970 talet minskade antalet ålderdomshem och institutioner, medan antalet åldringar stadigt ökar. Man har minskat platserna på institutionerna med ungefär 4 % per år samtidigt som tillväxten av personer över 80 år har ökat med ungefär 4 %. Detta har skapat den kris vi nu har, med många äldre personer som inte får ett bra omhändertagande. Vad skall man göra åt detta? Naturligtvis måste vi försöka bygga i kapp denna kris. Varför kan man inte nu, då det är arbetslöshet, ta tag i detta och börja bygga ålderdomshem i offentlig regi? Jag vill också framhålla att det finns många ekonomiska utredningar, bl.a. en från Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi, IHE, som har visat att det för en genomsnittlig åldring är 100 000 kr. billigare per år att vårdas på ålderdomshem jämfört med att bo hemma och åka fram och tillbaka till sjukhuset eller ligga på en akutklinik. Viktigare än att det är billigare är att det faktiskt också är bättre för patienten. Jag kan intyga att vi dagligen tvingas skicka hem patienter från sjukhusen trots att de är gamla, eländiga, förvirrade, oroliga, ångestfyllda, urininkontinenta, rörelsehandikappade. De har ingen förmåga att klara sig trots en maximal insats från anhöriga, social service och hemsjukvård, som gör ett fantastiskt arbete. De far fortarande illa. Det är alltså en mycket angelägen uppgift att sörja för dem. Man måste skapa ett system som i längden är billigare. Det blir bättre för patienterna och vi kan i dag utnyttja den arbetslöshet som finns till att producera dessa ålderdomshem. Det borde också kunna beredas utrymme för ålderdomshem i privat regi. Dessa skulle naturligtvis på samma sätt som övriga ålderdomshem inspekteras och kontrolleras av socialstyrelsen. Jag vet att socialstyrelsen har tittat på ett par ålderdomshem i Stockholmsområdet, där man för 1 000 kr. per dag kan ta hand om en åldring och sköta både kommunens uppgift med omhändertagandet och erbjuda läkarvård då så erfordras. Detta är initiativ som vi måste ta vara på. En annan sak jag ville komma in på är hur vi effektivt skall kunna utnyttja sjukhusens resurser. Många sjukhus har outnyttjade resurser i form av operationslokaler och läkarmottagningar, samtidigt som det finns köer. Detta beror på att vi har ett landstingsmonopol som inte tillåter privat verksamhet på sjukhusen. Den privata verksamheten får då äga rum utanför sjukhusen. Jag anser att man genom att avskaffa Dagmarreformen och landstingsmonopolet skulle kunna bereda plats för privata initiativ. Privata firmor skulle kunna hyra läkare, eller läkare kunde själva hyra utrymmen och betala sjukhusen för att använda lokalerna. På så sätt skulle man kunna producera sjukvård och ta hand om patienter. Slutligen tänkte jag säga något om husläkarreformen. Min tid är snart ute och jag tror att Barbro Westerholm kommer att uppehålla sig vid detta. Jag vill därför bara framhålla några viktiga principer. Det skall inte vara så att administratörer eller politiker eller läkare skall bestämma vilken husläkare en patient skall ha. Valet av husläkare måste vara fullt frivilligt, både från patientens sida och från läkarens sida. Då kan vi få en bra husläkarreform. Det är också viktigt att i detta sammanhang framhålla att när en dryg miljard i statsbidrag nu skall dras in från företagshälsovården, förutsätter detta att det blir fri etableringsrätt för läkare. Då kan de företag som önskar fortsätta med sin läkarvård i företagsform. På detta sätt kan företagshälsovården fortsätta i frivillig form. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag ansluter mig i väsentliga delar till de förslag som finns. Jag vill dock yrka bifall till motionerna SoU250 och SoU260. Dessa motioner är intressanta eftersom de framför samma åsikter som många andra partier, och då deras tankegångar också finns med i regeringsförklaringen.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är mycket glädjande med den uppslutning som nu finns från socialutskottets sida, om än med litet olika ordvrängningar, vad gäller den generella välfärdspolitiken. Den innebär att det finns en stor enighet i kammaren om att vi skall ha en politik som bygger på solidarisk finansiering och fördelning av olika tjänster och förmåner efter behov. Det får naturligtvis i sin tur konsekvenser för t.ex. hur mycket skatt vi skall ta ut i samhället. Man kan inte ha en generell välfärdspolitik utan ett betydande skatteuttag. Det går inte att säga att en generell välfärdspolitik kräver ett exakt procenttal i skatt, såsom vi mäter skattetrycket. Men en slutsats av uppslutningen kring den generella välfärdspolitiken är att det blir ett ganska ansenligt uttag av skatt. Nu finns det mycket som oroar. Det är lätt att förstå. Vi har ekonomiska problem av mer kortsiktig karaktär i den svenska samhällsekonomin. Vi hoppas naturligtvis att dessa skall gå över. Allt tyder på att de skall göra det. Det börjar glädjande nog nu komma signaler som tyder på att ekonomin håller på att vända. Jag tror att vi nästa år kan se ganska tydliga tecken på det i den svenska ekonomin. Men i avvaktan på att detta slår igenom blir det naturligtvis stora påfrestningar, t.ex. ute i kommunerna. Socialbidragskostnaderna ökade kraftigt redan förra året, och de kommer att öka ytterligare i år. Också på annat sätt blir det betydande påfrestningar för kommunerna. Det är regeringens självklara ambition att göra allt vi kan för att bidra till att vändningen skall komma så snabbt som möjligt, och att den skall slå med full kraft på den ekonomiska utvecklingen när den väl kommer. Det finns också ett mer långsiktigt, vad vi skulle kunna kalla ett strukturellt problem. Vi kan inte räkna med att vi, ens om vi lyckas vända den ekonomiska utvecklingen och få till stånd en betydande ekonomisk tillväxt, kommer tillbaka till den situation vi hade t.ex. under efterkrigstiden ute i kommunerna. Då möjliggjorde nämligen en kombination av god ekonomisk tillväxt och ständigt höjda skatter omfattande sociala reformer, finansierade genom ständiga resurstillskott. Utvecklingen under 90-talet kommer inte att tillåta detta. Det råder en bred politisk enighet om att vi inte ytterligare kan öka skatteuttaget, utan vi får nöja oss med de resurser som nu finns. Kommunförbundet har i en analys, gjord för långtidsutredningen, försökt bedöma förutsättningarna för kommunernas ekonomi framemot sekelskiftet och också några år in på det nya seklet. Man konstaterar att det finns ett gap mellan å ena sidan den efterfrågan på kommunala tjänster som man bedömer skall finnas, de åtaganden som är gjorda gentemot olika grupper, och å andra sidan de resurser kommunerna har. Detta gäller i varje fall vid oförändrad produktivitet. Gapet uppskattas, med litet olika förutsättningar, motsvara mellan 4 och 8 kr. i kommunalskatt. Det här gapet måste täppas igen ifall vi skall kunna leva upp till de åtaganden vi har gjort gentemot olika grupper, gentemot pensionärer, handikappade och andra, och det kräver en mycket kraftig produktivitetsökning i de kommunala tjänsterna. Som en kommentar till vad Bo Holmberg har sagt i flera inlägg i debatten vill jag säga att regeringen verkligen inte har några planer på att från kommunerna dra in 10--15 miljarder kronor per år. Det besked jag tidigare har gett till Bo Holmberg är att vi gör en indragning, en sänkning av statsbidraget till kommunerna på 7,5 miljarder 1993, men några ytterligare indragningar utöver det kan vi inte, med de perspektiv vi nu kan se på kommunernas ekonomi, tänka oss under åren framöver. Allting tyder ju på att kommunerna snarast kommer att ha ett visst finansiellt underskott 1994-1995, och då finns naturligtvis inte något utrymme för att dra in mer pengar från kommunerna. Att öka produktiviteten är naturligtvis en mycket stor utmaning. Samtidigt är jag övertygad om att det går. Jag deltog i går i en konferens som socialstyrelsen anordnade kring en ny bok som har kommit ut i dagarna med namnet ''Välfärd i blåsväder'', författad av en tidigare socialchef i Lovén och som har mycket digra erfarenheter från det här området. Han säger, med sin erfarenhet och sin kompetens på området, att det är alldeles givet att det efter den mycket expansiva period vi har haft ute i kommunerna naturligvis finns möjligheter att effektivisera användningen av resurserna utan att det behöver ske på bekostnad av kvaliteten, dvs. att vi kan sänka kostnaderna men bibehålla kvaliteten eller kanske t.o.m. -- vilket jag tror är möjligt -- sänka kostnaderna samtidigt som vi höjer kvaliteten och ökar utbudet. Vi gör också på statlig nivå en del för att försöka understödja processen mot ökad produktivitet. Socialstyrelsen är under omdaning och kommer, som riksdagen har beslutat, i framtiden huvudsakligen att syssla med tillsyn, uppföljning, utvärdering och kontroll. Socialstyrelsen håller nu på att hitta former för denna nya inriktning, genom vilken man kommer att kunna hjälpa till med effektivisering och ökad produktivitet framför allt i kommunerna, som ju ansvarar för en stor del av välfärdssektorn. Uppgiften måste, som jag sade, vara inte bara att bli effektivare i meningen att minska kostnaderna, utan också att öka kvaliteten och kvantiteten i de tjänster som produceras. Vi har fortfarande stora brister inom välfärdssektorn. Det gäller de äldre, som Jerzy Einhorn talade väl om -- jag kan instämma i det mesta han sade --, och de gäller de handikappade. Det är viktigt att betona att en förutsättning för att vi skall kunna klara att leva upp till målet en god social service till äldre och handikappade är att vi har en god barnomsorg. Har inte de kvinnor som har små barn -- det är huvudsakligen dem det handlar om -- möjlighet att utnyttja en god barnomsorg, kommer vi inte att kunna tillgodose behovet av personal inom äldreomsorgen, sjukvården och handikappomsorgen. Det finns alltså ett klart samband mellan dessa sektorer. Sedan kan man föra en helt annan diskussion och säga att det naturligtvis dessutom är angeläget att vi för barnens skull har en barnomsorg av god kvalitet, men den är faktiskt också nödvändig med tanke på de gamla, de sjuka och de handikappade. En annan utvecklingslinje som är central för regeringen är att öka valfriheten. Bakom detta ligger övertygelsen att kvaliteten på de tjänster vi producerar inom den sociala sektorn blir bättre om det är fråga om frivilliga möten mellan läkare och patient, mellan elev och lärare, mellan förskollärare och föräldrar och föräldrarnas barn. Jag tror att möjligheterna för att vi skall få en god kvalitet inom detta område ökar om dessa möten är frivilliga, om bägge parter vet att mötet är frivilligt, om patienten vet att ingen har tvingat honom att gå till en viss läkare och läkaren vet att patienten kan välja en annan läkare. För att mötena skall bli frivilliga krävs å ena sidan mångfald i utbudet och å andra sidan valfrihet för de människor som skall utnyttja den sociala servicen. Till detta kommer att många människor i undersökningar, t.ex. för maktutredningen och nu senast i den SIFO-undersökning som Kommunförbundet har låtit göra, har uttryckt sin vanmakt inför den offentliga sektorn. Man säger att man har för litet inflytande, att det är svårt att påverka i samband med att man utnyttjar den offentliga sektorns tjänster. Det effektivaste sättet att ge människor makt och inflytande är att ge dem valfrihet. Den demokratiska processen är ganska lång och trögrörlig, den passar bäst för dem som är talföra. Detsamma gäller verksamhet som drivs i kooperativ form. Men valfrihet, när det är praktiskt möjligt att klara, ger makt åt de många människorna, också åt dem som inte är så talföra, och det är viktigt att också de får möjligheter att påverka. En viktig förutsättning för valfrihet är att det finns mångfald. Det kan naturligtvis till stor del erbjudas inom ramen för kommuner och landsting, men det råder inget tvivel om att det också bidrar till ökad mångfald om man släpper fram fler enskilda initiativ och alternativ också inom den sociala tjänstesektorn. Sammantaget handlar detta om en mycket omfattande förnyelse och utveckling av välfärdspolitiken i Sverige framemot sekelskiftet. Låt mig också, herr talman, till sist kort kommentera frågan om alkoholpolitiken. Vi kan konstatera att sedan riksdagen ställde sig bakom målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 % fram till sekelskiftet har ingenting hänt vad gäller konsumtionsutvecklingen, dvs. den står still. I dag är det väl knappast realistiskt att räkna med att vi skall kunna nå det målet fram till sekelskiftet. Men vi har tyckt att det i perspektivet av svenskt EG medlemskap och mot bakgrund av erfarenheterna är dags att utvärdera alkoholpolitiken och fundera över hur strategin skall formuleras på sikt. Vi har därför tillsatt en särskild alkoholkommission. Jag tror att den kommissionen skall kunna ge ett bra underlag för fortsatt debatt och för de beslut som riksdagen så småningom skall fatta. Jag tycker, herr talman, att den svenska välfärdspolitiken i många avseenden är bra, och vi har anledning att vara stolta över det vi har uppnått. Jag tror att vi framöver kommer att vara en förebild för många andra länder i Europa. Men vi kan ändå inte vara nöjda. Därtill är bristerna alltför stora. Vår föresats måste därför vara att vi skall utveckla välfärdspolitiken framöver.

Herr talman! Jag är överens med Bengt Westerberg om att ett av de största problemen i dag är att människor upplever att de inte har makt och inflytande. Många utredningar under många år har konstaterat att klyftan mellan de som har makt och de maktlösa dessutom ökar, precis som klyftan mellan fattig och rik också ökar i Sverige år 1992. Det här är ett problem som är mycket allvarligt men som jag inte tror, Bengt Westerberg, att man kan reducera till ett problem som handlar om valfrihet, att det är det som skulle öka människors makt och inflytande. Vi är inte bara konsumenter, Bengt Westerberg. Det handlar om att öka makt och inflytande på sin arbetsplats, där man bor, i ekonomin, osv. Det handlar om att sprida makt och ägande. Det handlar inte om att privatisera och tro att jag som människa får mer makt och inflytande på grund av att jag har två olika barnomsorgsavdelningar eller två olika läkare att välja på, eller att jag som sjukvårdsbiträde eller socialarbetare har mer makt och inflytande på grund av att jag har två olika arbetsgivare att välja på. Frågan är ju hur jag blir behandlad av de arbetsgivare jag har, vilken makt och vilket inflytande jag har på min arbetsplats. Fråga ett sjukvårdsbiträde eller en sjuksköterska, och de kommer att tala om för er att det är många som mår mycket dåligt inom vården. Det beror inte på ägarförhållandena, utan det beror på otympliga, hierarkiska strukturer med män i toppen och kvinnor i botten. Det här går också att förändra, utan att man för den skull skall privatisera, då man ju sätter besluten och makten innanför stängda dörrar, i bolagsstyrelser, där personalen inte heller har möjlighet att påverka. Man undandrar de här verksamheterna från demokratisk insyn och kontroll, trots att det handlar om skattepengar. Det är inte ett bra sätt att möta människors vilja till makt och inflytande, varken som anställda, som konsumenter eller brukare. Jag tror inte alls på den lösningen. Det har dessutom visat sig inom barnomsorgen, där privatiserade Pysslingar skulle bli stora flaggskepp som seglade omkring -- privatiserade Pysslingar -- att flera daghem har fått slå igen. De människor som arbetar där drar sig tillbaka, därför att de inte vill sparka sina tidigare arbetskamrater. Det blir så dyrt när kommunerna lägger ut verksamheten på entreprenad och höjer hyran. Det finns t.o.m. moderata kommunalråd som säger att de inte har råd med privatiseringen, då det blir för dyrt. Det visar sig att den kommunalt ägda och drivna barnomsorgen är billig, genom att man där kan tillgodogöra sig stordriftslösningar på ett annat sätt. Det är en chimär att tro att alla problem som existerar skall kunna lösas genom valfrihet. Vi har fått höra det till leda i debatten i dag. Jag skulle vilja ha några konkreta exempel på att det är där problemet ligger.
Herr talman! Låt mig först säga att jag aldrig har påstått och inte heller nu sade att man löser alla problem med ökad valfrihet. Däremot tror jag att ökad valfrihet är ett sätt att ge mer inflytande och makt åt människor som i dag känner att de inte har något inflytande eller någon makt i sina relationer till den offentliga sektorn. Den demokratiska vägen upplevs av många som för lång. Man väljer sin politiker, som fattar beslut om ett sjukhus, som anställer läkare, som anställer annan personal, som möter patienterna. Den vägen är för lång för att den enskilde skall uppleva att det ger någon makt i relationen till läkaren, sjuksköterskan eller vårdbiträdet. Där tror jag att valfrihet är det bästa sättet att ge människor inflytande och makt. Jag tror, uppenbarligen i motsats till Gudrun Schyman, att det är bättre att ha två läkare eller två dagis att välja mellan än att vara hänvisad till ett enda. Jag tror också att det påverkar relationen mellan Gudrun Schyman som patient och den läkare hon uppsöker på ett annat sätt om de är hänvisade till varandra och det inte finns något alternativ, än om den läkare som blir uppsökt av Gudrun Schyman vet att hon kommer dit därför att hon känner förtroende för honom och hon har möjlighet att byta om hon inte tycker att det är en bra läkare. Jag tror alltså att valfriheten är ett viktigt sätt att utveckla kvaliteten i välfärdsstaten. Sedan handlar det naturligtvis också om ökad makt för dem som arbetar inom den här sektorn. De har ofta känt vanmakt därför att de tycker att de har haft direkta relationer till brukarna, eller konsumentera, men de har ändå inte kunnat påverka utformningen av servicen på det sätt som de skulle önska, utan de har varit hänvisade till politiska beslut som kommit uppifrån. Där är nu en ganska stor revolution, en förändring, på gång ute i kommunerna, där man lägger ut ansvar och beslut på de enskilda produktionsenheterna, på enskilda förskollärare, barnskötare, sjuksköterskor och andra. Det är en riktig utveckling, och jag hoppas att den skall fortsätta. Jag tror också att det i denna utveckling skall finnas plats för enskilda initiativ och alternativ. Det finns många människor som tycker att de inte får utlopp för fantasi, engagemang och skaparlust som anställda i offentlig sektor, utan som föredrar att jobba i ett eget företag. Det gäller inte alla, kanske inte ens en majoritet -- jag har ingen aning om det. På tandvårdssidan gäller det uppenbarligen en majoritet, därför att där är den privata sektorn större än den offentliga sektorn. Jag kan inte uttala mig i förväg om hur stor andel som skall vara privat resp. offentlig. Jag kan bara öppna möjligheter för enskilda alternativ vid sidan om de offentliga.

Herr talman! Låt mig bara först slå fast att Gudrun Schyman och jag har helt olika uppfattningar när det gäller valfrihet. Jag tycker att valfrihet är bra, och Gudrun Schyman tycker att det inte har något särskilt värde. Jag kan bara konstatera att det i maktutredningens konsumentmaktutredning visar sig, att just i förhållande till den privata sektorn, där det finns valfrihet och alternativ, upplever människor att de har större makt och inflytande än över den offentliga sektorn, där det inte finns alternativ att välja mellan. Jag har aldrig påstått att ägandeformerna är avgörande. Det viktiga är att man, om det finns konkurrens och alternativ, inte har samma behov av insyn just i ägandeformerna, dvs. vilka beslut som fattas i styrelserummen. Då väljer man mellan de olika produkter som finns på marknaden, och de kan också vara sociala tjänster av olika slag. Sedan vill jag säga ytterligare en gång att det aldrig har varit aktuellt -- det står inte i någon finansplan, och det har inte sagts av någon företrädare för regeringen, såvitt jag vet -- att vi skulle dra in 10-- 15 miljarder per år från kommunerna. Det som har sagts är att det är fråga om en indragning, som har angetts till 5--10 miljarder, och det är alltså 7,5 miljarder som vi föreslår skall dras in från kommunerna. Det sker nu, och den besparingen ligger sedan kvar. Med de perspektiv vi nu har för den kommunala sektorn, kan jag inte se att det finns utrymme för några ytterligare indragningar från den kommunala sektorn. Det beror på att det i alla prognoser, oavsett vem som har publicerat dem, handlar om finansiella underskott i kommunerna 1994-1995. Då kan vi inte ta in de pengarna från kommunerna. Gudrun Schyman frågade om vi är beredda att häva skattestoppet. Nej, målet är att vi skall ha en utdebitering på ungefär 30 kr. i genomsnitt för den kommunala sektorn. Jag har uttryckt uppfattningen att det så småningom, när det nya skatteutjämningssystemet sätts i sjön i sin helhet från mitten av 90-talet, är önskvärt med en viss konvergens av den kommunala utdebiteringen, så att fler kommuner hamnar just kring 30 kr. Vi vill alltså inte ha en så stark spännvidd som nu, mellan 26 och 33 kr. Det innebär att några kommuner måste höja och att andra kommuner bör sänka sitt uttag. 30 kr. som riktmärke för den kommunala utdebiteringen är rimligt också på lång sikt. Gudrun Schyman frågade vidare om vårdnadsbidraget, och där kan jag inte ge några mer omfattande eller detaljerade besked i dag. Vi för en diskussion inom regeringen, och så fort vi är klara med den skall vi meddela Gudrun Schyman och andra vad vi har kommit fram till. Vi befinner oss inte på det stadiet att jag nu kan ge något besked. Jag kan också meddela att vi inte har för avsikt att införa några statliga bidrag för att underlätta en övergång till sextimmarsdag inom vården.
Herr talman! Det var välgörande att höra socialministern ställa upp för den generella välfärdspolitiken och säga att det också behövs ett relativt högt skattetryck för att garantera den. Som jag sade tidigare i debatten är Socialdemokraterna inte rädda för socialliberalernas ideér -- vad vi är rädda för är vilket sällskap socialliberalerna befinner sig i, vilka medpassagerare de är ute och reser med. För närvarande är vi litet oroliga på den punkten. Vi kommer nu från Socialdemokraterna att utforma ett alternativ till den kompletteringsproposition som läggs fram. Vi får se vilken bedömning vi hamnar i för 1993, men den bild som vi har fått av våra kommunal och landstingspolitiker är att den överlikvid som enligt finansdepartementets folk föreligger inte finns. Det finns nu också ett växande krav på att inte längre ha kvar det permanenta kommunala skattestoppet. Den valfrihet som nu börjar introduceras, också sedd från producentens synpunkt -- att starta eget, att införa köpa--sälj-system -- måste också vägas mot individens valfrihet. Vad får vi för kvalitet i ett köpa--sälj-system när man kanske går upp i mycket stora operationsvolymer? Klaras kvaliteten då? Min fråga till socialministern är om man inom regeringen överväger att utvärdera eller följa köpa--sälj-systemen tills man vet om de är bra när det gäller kvalitet och annat. Riksdagens socialutskott tänker skicka en skrivelse till riksdagens revisorer för att se om de kan följa utvecklingen och se hur det går med kvalitetsaspekten. Jag har slutligen några frågor till socialministern. På allra senaste tid har det börjat gå en del rykten om att regeringen återigen skulle skjuta upp barnbidragshöjningen. Är de ryktena sanna eller falska? Min andra fråga gäller det som jag tog upp i min inledning. Bengt Westerberg känner såvitt jag förstår till verksamheten vid Vidarkliniken i Södertälje. Inom den antroposofiska medicinen har man dispens för injektioner, men dispenstiden går snart ut. I propositionen om ny läkemedelslag finns detta inte med. Kan man tänka sig att regeringen kommer att vara öppen för yrkandet i den socialdemokratiska motionen och se till att Vidarklinikens verksamhet kan finnas kvar framöver?
Herr talman! Låt mig först säga att den riktpunkt på 30 kr. för den kommunala utdebiteringen som jag nyss talade om återfinns också i direktiven från den socialdemokratiska regeringen till den kommunalekonomiska kommittén. Vi har alltså övertagit den riktpunkten från den socialdemokratiska regeringen. Jag tycker inte att det nu finns anledning att ändra den målsättningen. När vi långsiktigt vill begränsa skatteuttaget på det sätt som vi har sagt i samband med skattereformen är det livsfarligt, menar jag, att plötsligt börja släppa fram kommunala skattehöjningar. Då finns det inga gränser. Det kan bli 1 kr. första året, 2 kr. nästa, osv. Vi vet då inte var vi hamnar i det långa loppet. Jag tror alltså att det är viktigt att vi har kvar den här pressen på kommunerna: Man får nöja sig med de resurser man har. Det finns inte utrymme för ökningar av det totala skatteuttaget i Sverige, utan man får nöja sig med de resurser som finns, och dem skall vi se till att vi använder effektivare, så att vi både kan få högre kvalitet och ökad kvantitet. Jag delar Bo Holmbergs osäkerhet, får jag väl kalla det, när det gäller effekterna av köpa--säljsystemen. De genomförs nu i många kommuner på rekommendation av Kommunförbundet. Det här har egentligen inte varit någon partisplittrande fråga -- det är i sökandet efter ökad effektivitet i kommunerna som man vill pröva det här systemet att skilja köpare och säljare åt. Jag tycker att det är en intressant utveckling. Jag hoppas att det skall visa sig att den är positiv med hänsyn till den önskan som vi har om ökad effektivitet. Men det är självklart att vi måste följa de systemen, väga dem mot andra system, pröva vilka effekterna faktiskt blir och kanske på sikt också finkalibrera dessa system -- det är ju inte självklart att vi hittar de bästa modellerna från första början. På statlig nivå, på mitt eget ansvarsområde, har socialstyrelsen självfallet en uppgift när det gäller att följa hur dessa system utvecklas. Som jag sade i mitt anförande kommer socialstyrelsens arbete nu att i huvudsak inriktas på tillsyn, uppföljning och kontroll. Där ingår naturligtvis just att utvärdera de olika styrsystem som man nu prövar ute i kommunerna inom den sociala välfärdssektorn. Bo Holmberg frågade mig också om det var aktuellt att skjuta upp barnbidragshöjningen en gång till. Svaret på den frågan är ett entydigt nej. Den kommer att genomföras från den 1 januari, som jag tidigare har utlovat i olika sammanhang. Till sist frågade Bo Holmberg om fortsatt dispens för Vidarkliniken. Den frågan ligger inte på mig, men jag tror att jag ändå vågar svara att vi från regeringens sida utan vidare kommer att kunna ge en sådan dispens.

Herr talman! Den svenska välfärdspolitiken har hittills varit generell. Principen har varit att sociala förmåner utan behovsprövning skall vara tillgängliga för alla medborgare eller hela kategorier av medborgare: barn, blivande mödrar, arbetslösa, handikappade, osv. Alternativet till en icke generell välfärdspolitik är en marginell, där sociala förmåner förbehålls de allra sämst ställda genom individuell prövning. Regeringen gör klart i årets budgetproposition att välfärdspolitiken skall läggas om. Det resursutrymme som skapas skall inte längre satsas på generella välfärdspolitiska åtgärder utan, enligt finansplanen, s. 3, användas till ''stöd åt de svagaste och socialt mest utsatta grupperna i vårt land''. Den valfrihetsrevolution som regeringen säger sig ha för avsikt att inleda innefattar inte bara stora nedskärningar i välfärden -- jag tänker på delpensionen och karensdagarna -- utan också en ny syn på samhällets ansvar på välfärdsområdet. Jag citerar på nytt ur finansplanen, s. 5: ''Stat och kommun skall koncentrera sig på de uppgifter som ingen annan kan sköta''. En omfattande nedrustning av offentlig verksamhet inleds därför. Nedrustningen på nationell nivå följs av en nedrustning i många kommuner och landsting. Detta är mycket oroande. Nedskärningar i den generella välfärden drabbar alla men mest dem som har störst behov av samhällets insatser. En gradvis förskjutning från generell till marginell välfärdspolitik kommer att innebära att grupper som behöver mer riskerar att särbehandlas, att pekas ut. Barnomsorgen är exempel på ett område där vi hittills haft en mycket långt gående integration av barn med behov av särskilt stöd, med både synliga och mindre synliga behov. En barnomsorg som är tillgänglig för alla barn på lika villkor är en garanti för att dessa barn får det stöd de behöver utan att pekas ut eller särskiljas. Socialdemokratins självklara hållning är att stå fast vid den solidariska offentliga finansieringen av välfärden, en rättvis fördelning och en hög kvalitet kopplad till ökad valfrihet. Samhällsutvecklingen kommer att förändra människors behov och önskemål, och det förutsätter att välfärdspolitiken förändras. Det centrala för oss är att dessa förändringar sker utan att grundläggande värden frångås. Varför har jag nu talat så mycket om den generella välfärdspolitiken under detta avsnitt av debatten, som ju skall handla om familjepolitik? Jo, givetvis därför att familjepolitiken är en så viktig del av den generella välfärden. Det handlar om den verklighet som de allra flesta barnfamiljer i dag lever i. Att vara småbarnsförälder ställer stora krav. Vill man, som de flesta föräldrar, också förvärvsarbeta behövs det rejäla familjepolitiska insatser för att kombinationen arbete och föräldraansvar skall fungera. Vi socialdemokrater vill förverkliga jämställdheten mellan kvinnor och män, både i hemmet och i arbets och samhällslivet. Vi vill ge alla barn goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Vi vill att barnomsorgen och skolan skall kunna utveckla barnen till fria och självständiga människor, som verkar i gemenskap och solidaritet med varandra. Vi vill ge barn och föräldrar mer tid tillsammans. I konkreta åtgärder handlar det bl.a. om barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och förskola för alla barn. Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla barnfamiljer ett grundläggande ekonomiskt stöd. 1991 med 2 280 kr. Den planerade höjningen den1 januari 1992 har regeringen skjutit på. Vi socialdemokrater står fast vid kravet på en höjning av barnbidraget till 10 020 kr. per barn och år. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Den ger föräldrarna mera tid för sina barn. Alla föräldrar, såväl ensamstående som låginkomsttagare, får mer tid, eftersom föräldraförsäkringen ersätter förlorad arbetsinkomst. Föräldraförsäkringen kan också användas mycket flexibelt. En fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen är vår högst prioriterade reform. Herr talman! Vi socialdemokrater vill sätta barnen i främsta rummet. Vi anser att barnomsorgens viktigaste uppgift är att ge alla barn grundläggande kunskaper och erfarenheter inför vuxenlivet. Förskolan är i första hand till för barnen. Därför skall den finansieras solidariskt, så att alla barn oavsett föräldrarnas inkomst kan efterfråga en plats. Förskolan skall styras demokratiskt. Och verksamheten skall planeras för alla barn, så att också barn som har behov av särskilt stöd ges lika rätt till omsorg. Under 80-talet har barnomsorgen byggts ut kraftigt. Hösten 1991 var vi mycket nära målet om en full behovstäckning. Men sedan dess har mycket hänt som påverkar den generella välfärden. Arbetslösheten har skjutit i höjden, med allt vad det innebär av otrygghet för många föräldrar och därmed för barnen. I många kommuner förlorar man dessutom sin barnomsorgsplats vid arbetslöshet. Kommunerna drar ner på sin verksamhet. Det verkar vara barnomsorgen som på många håll får ta den värsta stöten med större barngrupper, minskad personaltäthet och kortare öppethållandetider -- i kombination med i vissa fall kraftigt höjda avgifter. Den aviserade valfrihetsrevolutionen har kommit av sig i takt med det allt sämre ekonomiska läget i kommunerna. Ingen törs starta eget. Man vet ju inte om man får några platsbeställningar. Jag känner en mycket stark oro för den utveckling som nu är på gång. Vad kommer att hända med den tidigare väl fungerande barnomsorgen? Vad kommer att hända med många barnfamiljer? Vad kommer att hända med barnen? Den hittills förda regeringspolitiken med rejäla skattesänkningar för kapitalägare och höginkomsttagare finansierade genom att man drar in ekonomiska resurser från löntagare och barnfamiljer samt från kommunerna och bostadsbyggandet är exempel på en klasspolitik i 90-talstappning som vi socialdemokrater helt tar avstånd från. I motsats till regeringen vill vi gå vidare och ta nya steg framåt i arbetet för en god barnomsorg för alla barn. Det vill vi göra genom att skapa garantier för kvalitet, en rättvis fördelning, rättssäkerhet och rätt till en plats. Den grundläggande rättigheten är lagstadgad rätt till en plats. Det är närmast en konsekvens av de överväganden som gjordes 1985 i samband med beslutet om en förskola för alla barn. Frågan har också blivit högaktuell i samband med kommunalekonomiska kommitténs betänkande om generella statsbidrag. Nu är det uppenbart att regeringen våndas inför att ta tag i denna principiellt mycket viktiga -- men, ack, så partiskiljande -- fråga. I kammaren har vi hört Bengt Westerberg vid frågestund efter frågestund säga: Visst, det skall komma en lag om rätt till barnomsorg. Men i utskottsbetänkandet kan vi finna en totalt urvattnad formulering. I dag har ni chansen att visa färg. Vi socialdemokrater har en reservation som Folkpartiet definitivt borde stödja. I samband med ett lagförslag om bestämmelser som förmodligen kommer att ersätta nuvarande statsbidragsbestämmelser är det mycket angeläget att lägga fast kvalitetskrav som skall gälla all barnomsorg, oavsett huvudman. Det handlar om mål för innehållet i verksamheten. Det handlar om väl utbildad personal, närhetsprincipen, intagningsregler, avgifter osv. Det här framgår av reservation 23 från oss. Till kvaliteten i barnomsorgen hör också garantier om rättssäkerhet, regler om sekretess och likabehandlingsprincipen samt möjligheterna till insyn och kvalitetsbedömning av verksamheten. Det här är utomordentligt viktiga frågor i ett skede där alternativa driftsformer utvecklas inom barnomsorgen. Vi socialdemokrater anser att lagstiftningen måste ses över i syfte att garantera rättssäkerheten för barn och deras föräldrar. Tyvärr delar utskottsmajoriteten inte vår uppfattning. Detta är mycket beklagligt. Herr talman! Jag är mycket glad över att Bengt Westerberg arbetar med ett lagförslag om rätt till en plats inom barnomsorgen. Jag är bara rädd att priset blir för högt. Jag tänker på Bengt Westerbergs regeringskollegors krav på vårdnadsbidrag och de förhandlingar som jag utgår från pågår bakom lyckta dörrar. Eftersom det inte finns några nya pengar till ett så kostnadskrävande förslag som det om vårdnadsbidraget måste pengarna tas från andra delar av familjepolitiken. Tidigare var det nedskärningar inom barnomsorgen som skulle bekosta vårdnadsbidraget. Nu är det uppenbarligen fråga om nedskärningar i föräldraförsäkringen. Om det förslag som har läckt ut förverkligades, skulle det bli mycket besvärligt. I stället för att lösa problem för dagens småbarnsfamiljer skulle det ställa till med problem. Föräldrar kommer att ställas mot föräldrar, och kvinnor ställs kanske mot kvinnor. De som arbetar får betala för att ge familjer med hemmamammor en extraslant. De som förvärvsarbetar förlorar rätten till tre månaders barnledighet och får lägre ersättning för de resterande tolv månaderna. Familjer med hemmamammor får ett uselt vårdnadsbidrag som ingen kvinna kan leva på. Mer än 80 % av Sveriges kvinnor har valt att kombinera barn och förvärvsarbete. Det har varit möjligt tack vare en familjepolitik med utbyggd barnomsorg i kombination med en flexibel föräldraförsäkring enligt inkomstbortfallsprincipen. Detta har också lett till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett vårdnadsbidrag kommer att gå helt på tvärs med den utvecklingen. Varför kommer Bengt Westerberg med detta förslag, som i grunden hotar jämställdheten? Vad betyder egentligen begreppet jämställdhet för regeringspartierna? Och hur ser ni på den generella välfärden som den är utformad i den nuvarande familjepolitiken? Ställer ni upp på de skrivningar i finansplanen som jag refererat? Herr talman! För att förenkla kammarens hantering yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 7, 21 och 23. Men självfallet stödjer jag de övriga socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Några saker i Maj-Inger Klingvalls inlägg föranledde mig att begära ordet. Först och främst vill jag bara ännu en gång bekräfta, vilket Carl Bildt också gjorde under den frågestund som vi nyss haft, att regeringen i höst kommer med ett förslag till en utvidgad lagreglering beträffande barnomsorgsområdet. Det har jag tidigare gett besked om. Om detta råder full enighet i regeringen, så ni behöver inte alls spekulera i att det skulle förekomma interna tvister i regeringen. Det råder också full enighet i regeringen om att vi skall lägga fram ett förslag om vårdnadsbidrag. Maj-Inger Klingvall säger att vi ställer föräldrar mot föräldrar, och i någon mån är det naturligtvis riktigt. Om det är svårt att hitta en finansiering någon annanstans, måste vi ju försöka hitta en sådan inom det här området. Det är korrekt att till de förslag som vi överväger hör förslaget om minskad ersättning i föräldraförsäkringen. Själv är jag inte alls förtjust i det avseendet. Jag har hört att en del andra kolleger i regeringspartierna också är kritiska mot detta förslag. Men hur man än bär sig åt är det ju så, att man om man i ett läge med ett budgetunderskott skall finansiera en reform måste ta pengarna någonstans. Klingvall att vi skall ta pengarna för att finansiera de reformer som ni socialdemokrater föreslår på det här området? Inte heller ni har ju några hemliga kassakistor att ösa ur, så även ni måste faktiskt tala om var ni skall ta pengarna. Om vi kan hitta en annan finansiering är det alldeles utmärkt. Men samtidigt vill jag ge Jerzy Einhorn rätt. Han sade tidigare här i talarstolen att det finns andra reformer som är viktigare, om det bara går att få fram pengar genom omprioriteringar. Det gäller då t.ex. äldre och handikappade. Det är reformer som vi tillmäter högsta prioritet, och det har vi framhållit i vår regeringsförklaring. Därför har vi sagt oss följande: Skall vi dessutom finna utrymme för ett vårdnadsbidrag, bör vi i varje fall i första hand titta på möjligheterna att omfördela resurser inom det familjepolitiska stödet. Maj-Inger Klingvall har uppenbarligen andra tankar om var pengarna skall tas. Det kunde vara intressant att få veta vad hon tycker.
Herr talman! När det gäller vår högst prioriterade reform, föräldraförsäkringen, har vi till skillnad från Bengt Westerberg inte uttalat oss om någon tidpunkt. Föräldraförsäkringen är alltså vår högst prioriterade reform som genomförs den dagen det finns pengar. Vi vill satsa mera på det här området, och det visar vi väldigt tydligt just genom att tala om att det är en utbyggd föräldraförsäkring som det handlar om. När det sedan gäller detta med lagstadgad rätt vill jag säga att det är trevligt att höra att ni inom regeringen är överens om ett lagförslag. Men då vill jag fråga Bengt Westerberg: Hur kommer det förslaget att se ut? Det är oerhört viktigt hur den här lagstiftningen är utformad. Det handlar ju om alltifrån en sorts förstärkning i socialtjänstlagen till att det verkligen blir en lag som föräldrar och barn kan luta sig emot. Jag tänker framför allt på garantierna. Vilka garantier kommer det att finnas för att det blir kvalitet, rättssäkerhet och lika behandling? Och kommer det att vara möjligt att överklaga? Det är ju egentligen först när det är möjligt som det verkligen är en stark lagstiftning. Jag skulle hemskt gärna vilja få besked på de här punkterna, Bengt Westerberg. Dessutom undrar jag naturligtvis: Kommer det här att ske parallellt, enligt regeringens planer, med införandet av det generella statsbidraget? Dessutom är det oerhört väsentligt att de här två sakerna i så fall följs åt rent kronologiskt, dvs. att de sker vid samma tidpunkt.
Herr talman! Först konstaterar jag följande. Om Maj-Inger Klingvalls besked är att föräldraförsäkringen skall förlängas ''den dagen pengarna finns'' -- som Maj-Inger Klingvall sade -- blir det ingen föräldraförsäkring på många många många år. Vi kommer nämligen inte att befinna oss i den situationen att pengarna bara finns där och väntar på att bli använda. I den situation som vi befinner oss i, med knappa ekonomiska resurser, måste reformer finansieras genom omprioriteringar. Det var en insikt som även den socialdemokratiska regeringen hade, åtminstone så länge man var regering. Jag hoppas att insikten finns kvar, åtminstone hos en majoritet av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. På den andra punkten håller jag med Maj-Inger Klingvall om att det är viktigt hur lagstiftningen utformas. Därför är jag heller inte just i dag beredd att tala om hur den nya lagstiftningen skall se ut i detalj. Jag kan konstatera att det finns ett förslag framtaget av aktionsgruppen för barnomsorg, där Maj-Inger Klingvall medverkade, som inte i alla stycken är bra, bl.a. därför att ni i den utredningen inte löste frågan om hur man skall kunna garantera en god kvalitet på barnomsorgen. Vi skall titta på den här frågan under de närmaste månaderna och återkomma till riksdagen i höst med ett förslag. Då blir det ett bra förslag som vi återkommer med.
Herr talman! Jag vill påpeka för Bengt Westerberg att Socialdemokraterna vill föra en annan ekonomisk politik än den nuvarande regeringen vill göra. Vi vill bl.a. lägga tillbaka skattereformen, som vi kom överens med Folkpartiet om på sin tid. Det handlar bl.a. om att det där finns möjligheter att höja barnbidraget, någonting som vi håller fast vid i vår politik. Att vi har en annorlunda syn på hur den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken skall vara tycker jag också är viktigt att lägga till i diskussionen om nya reformer.
Herr talman! Jag bara konstaterar att när Maj Inger Klingvall skall tala om hur en reform skall finansieras säger hon att hon vill lägga tillbaka skattereformen som den var tidigare. Vi har inte gjort några stora ingrepp i skattereformen. Framför allt kan man inte genom att höja barnbidraget skapa utrymme för en förlängd föräldraförsäkring. Om man skall ha utrymme för nya utgifter, måste man skapa det genom att minska utgifterna på något annat område, inte genom att höja utgifterna på något annat område. Denna grundläggande insikt är bra att ha om man skall fundera på hur reformer skall finansieras.

Herr talman! Jag har följt debatten som har pågått här i kammaren i dag angående barnomsorg. Jag ser att Sten Svensson fortfarande sitter kvar, och jag vill fråga honom vad han menade när han i sitt inlägg sade att föräldrar skall ha möjlighet att göra avdrag för sina kostnader när de vårdar det egna barnet. Är det en ny modell som det flaggas för eller var det en felformulering? Jag vill också ha en precisering av dem som har förespråkat grundläggande kvalitetskrav här i dag: Vilka anser man att de grundläggande kvalitetskraven skall vara?

Att själva få vara med och påverka verksamheten är väsentligt mycket mer än att få möjlighet att välja mellan olika barnstugor. Vilket val har man på mindre orter där det inte finns underlag för mer än ett daghem. Vilket värde ligger det i att vara tvungen att konstatera att jag egentligen skulle vilja ha mitt barn på ett visst daghem, därför att det har mycket god kvalitet, men av kostnadsskäl eller av avståndsskäl vara tvungen att välja ett sämre alternativ? Valfrihet för vem -- för dem som redan i dag har möjlighet att välja? Jag är ingen rabiat försvarare av att barnomsorgen skall bedrivas i kommunal regi. Men jag kräver, mot bakgrund av att vi i Sverige har världens bästa barnomsorg, att det för det första skall finnas en efterfrågan på alternativ, att det för det andra skall innebära att det blir bättre för barn, för föräldrar och för samhället i ett vitt perspektiv. Jag anser inte att något av de kraven är uppfyllda. Därför ställer jag inte upp på det som sker nu ute i kommunerna. Det är en påtvingad nedmontering av barnomsorgen. Socialdemokraterna har i dag en reservation där de säger att man skall lagreglera rätten till barnomsorg och göra klart för kommunerna att de måste satsa på full behovstäckning. Det är så dags nu. Det har den socialdemokratiska regeringen haft möjlighet att göra tillsammans med oss ända sedan 1985. Flexibilitet och valfrihet i barnomsorg är för mig att ge föräldrar och personal den fulla möjligheten att tillsammans utforma en bra barnomsorg utifrån den enskilda barnstugans behov och förutsättningar. Det målet anser jag försvåras med rent privata alternativ med vinstintressen. Med fulla möjligheter menar jag möjlighet att bestämma inte bara, som det har varit hittills, om man skall åka och bada på torsdag i stället för på fredag, utan föräldrarna skall kunna vara med och bestämma om barnstugans ekonomi, om barngruppens storlek och om öppettider. Man skall kunna bestämma att man kan få inkomster till stugan genom att hyra ut lokaler, att man kan sköta gräsmattorna själva osv. Det kallar jag valfrihet. Den är möjlig att åstadkomma inom den barnomsorg som finns i kommunerna i dag. Den valfrihet som de borgerliga partierna har förespråkat kommer inte att minska brukarnas känsla av maktlöshet. För att minska den krävs det att man kan påverka verksamheten. I barnomsorgen i Gamla Uppsala sparade man exempelvis 2 milj.kr. och gjorde en god pedagogisk vinst när man fick den möjligheten. Omprövning av den offentliga sektorn är nödvändig, men det behövs en genomtänkt och logisk planering. De rena panikåtgärderna som vi ser prov på i dag, exempelvis i Uppsala, där jag har varit i dag på förmiddagen, är förfärande, inte minst för barnen. Däremot anser jag att det fortfarande finns vinster att göra genom att skära inom administrationen. Det man ser i dag i exempelvis Uppsala kan man bara tolka på ett sätt, nämligen att de borgerliga partierna är ute efter något slags privatsymboler att visa upp som lyckade exempel. Det måste kännas litet snöpligt, tycker jag, när t.o.m. moderata kommunalråd i dag konstaterar att den kommunala barnomsorgen är billigast, att man inte har råd att satsa på de här privata symbolerna. Det är mycket synd att vi inte får se det förslag till lagreglering som Bengt Westerberg aviserade för fjorton dagar sedan ens i morgon, utan först till hösten. Det är mycket viktigt att känna till för att kunna göra bedömningar när det gäller just kvalitetskraven, som Maj-Inger Klingvall tog upp. Om man skall ta pengar från föräldraförsäkringen och alternativet blir, som det har spekulerats om i pressen, att föräldrar skall få stanna hemma i 24 månader i stället för 15, som är fallet nu, krävs det att bidraget blir minst 1 100 kr. i månaden i 24 månader för en förälder som inte har inkomst utan bara får grundbidraget, vilket i dag är 60 kr. om dagen. Annars blir det en mindre summa pengar i slutänden och en ekonomisk försämring för föräldrarna mot hur det ser ut i dag, även för dem som bara har grundbidraget. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till

Herr talman! Jag skall gärna svara Berith Eriksson på den fråga hon ställde i sitt anförande. I mitt anförande påpekade jag att om småbarnsföräldrar, utöver ett vårdnadsbidrag, också får göra avdrag för kostnader i samband med vården av barn i det egna hemmet ökar möjligheterna för småbarnsföräldrar att själva vårda sina egna barn. Den kompletteringen till vårdnadsbidraget är ingen nyhet för kammaren. Vi har i våra partimotioner under en följd av år redovisat förslag med den här innebörden. Som underlag för de förhandlingar som pågår inom regeringen för att bereda den proposition som socialministern nu har aviserat ligger självfallet de olika förslagen från de fyra olika regeringspartierna. Då finns naturligtvis även dessa synpunkter från vår sida med.

Herr talman! Jag kommer själv från Västerbotten, och jag vill säga till Ulla Orring att det gläder mig att de har bra barnomsorg däruppe. Jag har varit i Uppsala i dag på barnstugor och sett vad som händer där. Det är inte lika upplyftande. Man säger upp den utbildade personalen, t.ex. i en barnstuga som startades så sent som i september. Där hade man långt i förväg planerat verksamheten i samarbete med kvarterspolisen, skolan och fritidshemmet. Man hade utbildat och rekryterat personal speciellt med tanke på att 14 olika språk talades på barnstugan. Man hade lyckats täcka 12 av dessa 14 språk. Nu var personalen varslad. Om nu varslen blir verklighet -- och man har sagt att det skall de göra -- då kommer tre personer av den ursprungliga personalen att finnas kvar. Allt raseras. Det är en enorm kapitalförstöring och resursförstöring, och det måste man verkligen reagera mot. Föräldrar som väljer att vara hemma med sina småbarn utgör i dag 10 % av småbarnsföräldrarna. För att garantera att dessa 10 % skall få mer pengar än vad de får i dag krävs alltså -- om det nu blir så att man får ersättning tills barnet har fyllt två år -- att dessa föräldrar får minst 1 100 kr. i månaden. Annars gör de en ekonomisk förlust enligt förslaget. Beträffande privat företagsamhet inom barnomsorgen: Det krävs tre saker för att det skall bli intressant. Dels måste man kunna välja bort barn som är resurskrävande, dels måste man kunna differentiera i kvaliteten, dels måste det bli fritt fram att sätta avgifter. Skall det bli sådana kvalitetskrav som så många här i kammaren i dag ställer sig bakom blir inte barnomsorg i privat regi intressant för någon att driva.

Herr talman! Det finns redan i dag exempel på daghem som drivs i privat regi och som är intressanta. Jag tycker inte man skall måla med svarta färger i fråga om kommande reformer. Vi har nu bestämt att slopa lex Pysslingen och tillåta privata alternativ. Berith Eriksson vet att vi fick kämpa ganska hårt för detta i riksdagen. Vårdnadsbidraget tycker jag inte att man skall se som en lön, utan det är en form av ersättning. Ingen har sagt att man skall leva på det. Däremot måste man ha någon form av rättvisa i det system som vi har. Det som vi har i dag har missgynnat dem som har varit hemarbetande. Det är fullt klart. Från Folkpartiet liberalernas sida vill vi se en fullt utbyggd barnomsorg, men också att det skall finnas utrymme för ett vårdnadsbidrag. Att inte kommunerna, som Berith Eriksson sade tidigare, känner sig ha råd att ordna barnomsorg kommer vi nu att försöka rätta till med att införa skyldighet för kommunerna att ställa upp med barnomsorg. De specialdestinerade bidragen försvinner, och kommunerna får pengarna i en påse. Jag beklagar förhållandena i Uppsala. Jag känner inte till dem, men jag tror att det finns många kommuner som har en mycket bra barnomsorg.

Herr talman! Maj-Inger Klingvall undrade varför jag går på er om barnomsorgen och om att det inte finns något engagemang. Eftersom barnomsorg tidigare endast har funnits i offentlig regi, har ju samhället tagit över föräldrarnas rätt att få bestämma. Det får de nu när man inför olika alternativ. Då känner föräldrarna ett helt annat engagemang. Det har ju under hela dagen från de olika borgerliga partiernas sida talats om hur föräldrarna själva kommer in i bilden. Men det sker inte när föräldrarna är utelämnade till det offentliga. Vi vill att dagbarnvårdarna skall få tillgodoräkna sig vården om sina egna barn och få betalt för det. De tar ju hand om sina egna barn och är anställda för att ta hand om andras barn. Det har Socialdemokraterna gått emot och de tycker inte om det systemet. Vi skall framöver försöka lösa frågan om ersättning till dagbarnvårdarna för vård av egna barn. Beträffande vårdnadsbidraget är jag inte beredd att stå här i kammaren och tala om för Maj-Inger Klingvall hur detta skall finansieras. Detta måste regeringen diskutera. Jag vill inte ge mig in på det. Stat och kommun skall syssla med försvaret, rättsväsendet, polisen, osv. Nästan all övrig verksamhet kan privatiseras.
Herr talman! Maud Ekendahl säger att barnomsorg har funnits endast i offentlig regi. Under den gamla regeringens tid tillkom över 20 000 platser i alternativ barnomsorg. Sedan beror det på hur man ser på offentlig regi. Jag ser det som att det är i offentlig regi som man verkligen har möjlighet att utöva ett demokratiskt inflytande, både som medborgare och som föräldrar. Hur stort inflytande man kan ha som förälder beror knappast på i vilken form barnomsorgen bedrivs, utan det har med helt andra saker att göra. Det var intressant att höra att Maud Ekendahl tycker att vi kan privatisera allt utom det som hon räknade upp, bl.a. försvaret. Det var ett klarläggande. Däremot vill Maud Ekendahl inte alls uttala sig om barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. Men jag utgår från att även en moderat riksdagsledamot har någon uppfattning, speciellt i en sådan här viktig debatt. I tisdags läste jag i Dagens Nyheter en mycket intressant artikel om detta av ordföranden i Han skriver att ''frågan om vårdnadsbidrag har blivit en helig ko''. Han skriver vidare: ''Huvudfrågan måste ju vara om det är rimligt att en moderatledd borgerlig regering inför det största enskilda bidraget någonsin i Sverige. - - Faktum är att moderaterna tidigare har varit starkt emot varje tanke på vårdnadsbidrag.'' Han skriver också att i samma stund som denna barnomsorgspeng på 40 000 kr. införs, kommer man att rycka undan grunden för kommunala daghem. Vidare skriver han: ''Ingen kommun kommer att kunna erbjuda kommunal plats för dessa 40 000 kronor, och det är inte heller meningen. De kommunala daghemmen kommer att avvecklas till förmån för andra och billigare former. Detta är väl i och för sig okej, även om den tanken kan vara litet svår att marknadsföra bland dem som i dag har fungerande kommunal barnomsorg.'' Jag vill nog påstå att Ulf Kristersson i det fallet har alldeles rätt. Jag vill emellertid upprepa min fråga till Maud Ekendahl. Är detta en uppfattning som också moderata kvinnor har, dvs. att den kommunala barnomsorgen skall avvecklas? Det vore bra om vi även på den punkten fick ett klart besked.
Herr talman! Jag vill säga till Maj-Inger Klingvall att det börjar växa fram något som innebär att personalen själv kan börja satsa på egna aktiebolag. Under en tvåmånadersperiod gjordes en undersökning då man från departementet ringde runt till hälften av landets kommuner och frågade vilket intresse som fanns för att starta sådana aktiebolag. Det visade sig att 160 ansökningar hade inkommit från personal om att starta aktiebolag. Det är ett sätt att avknoppa eller avkommunalisera barnomsorgen. Det vore väl bra för oss kvinnor att få vidga vår arbetsmarknad litet mer, så att vi inte i så stor utsträckning behöver vara hänvisade till den offentliga arbetsmarknaden? Då får vi ju fler arbetsgivare. Detta borde väl i alla fall Maj-Inger Klingvall som kvinna vara för, hon som vill öka och satsa på jämställdheten. Nyheter, tycker jag faktiskt att Maj-Inger Klingvall får ställa frågor till honom själv om den. Jag skall inte stå här i kammaren och svara på frågor om den. Ulf Kristersson är MUF-ordförande. Moderaterna står tillsammans med övriga borgerliga partier bakom det som jag har sagt om vårdnadsbidrag.

Herr talman! Jag vill säga att alla hemmiljöer som barn växer upp i inte är harmoniska. För dessa barn har daghemmen och kommer att ha en mycket stor roll att spela som komplement till hemmet. Det är ingen som tycker att valfrihet inte behövs. Men vi har olika uppfattningar om vad man skall lägga in i begreppet valfrihet. Maud Ekendahl frågade om det var fult att vara hemma och sköta sitt barn. Nej, naturligtvis är det inte fult. Men tror Maud Ekendahl att några pappor kommer att ha råd att stanna hemma med sina barn om ersättningen är 13 000, 15 000 eller 40 000 kr. -- buden är ju många? Föräldrakooperativ finns och har funnits. Det är inget nytt. Men en ensamstående förälder med åtta timmars arbetsdag och två timmars restid har inte så mycket tid över för att engagera sig i sitt barns daghem. Beträffande ekonomiska möjligheter vill jag säga att inte ens moderaterna har planer på att införa ett vårdnadsbidrag som skulle göra det möjligt för t.ex. en ensamstående förälder att stanna hemma och vårda sitt barn. Jag tycker att det är litet pinsamt med så dåliga historiska kunskaper när det gäller barnomsorg i Sverige. Det har funnits barnkrubbor i Sverige för mindre bemedlade sedan sekelskiftet.

Herr talman! Jag håller med Berith Eriksson om att det finns en hel del barn som inte mår bra i sina hem och som inte är trygga och harmoniska. Jag har bara sagt att det skall finnas valfrihet. Jag har aldrig sagt att det inte skall få finnas barn på daghem eller att man inte kan lösa frågan om barnomsorg på annat sätt, t.ex. genom att ha barnen hos mormor eller morfar, minidagis i privat regi, osv. Jag har aldrig sagt att alla skall vara hemma, men rätten till det skall finnas. Och de som väljer detta skall har rätt till ersättning. I dag kostar en daghemsplats ca 100 000 kr. Men det är ett begränsat antal människor som får tillgång till denna subventionerade barnomsorgsform. De som är hemma och de som lämnar barnen hos mormor eller farmor får emellertid inte ett rött öre. Vi kan inte förstå att Socialdemokraterna inte vill har rättvisa för alla i detta sammanhang, när de annars talar om rättvisa till alla människor. Men i detta sammanhang vill de alltså undanta en viss grupp.

Herr talman! Berith Eriksson redogjorde för frågeundersökningar som skulle ha visat att föräldrarna inte vill ha barnomsorg i annan regi än kommunal. Men man måste ju först ge valfriheten. Det är ju bara teori att gå ut och fråga vilken barnomsorg föräldrarna vill ha. Man måste ju så att säga öppna portarna så att valfriheten finns. Då får man i praktiken se vad som händer. Det är svårt att uttala sig innan man har sett vad som händer. Man kan t.ex. se vad som har hänt i Malmö där det har skett en mängd avkommunaliseringar, och där man bygger föräldrakooperativ osv. Visst finns det föräldrakooperativ som kanske inte fungerar så väl. Men vad beror det på? Jo, det beror på att man är så otroligt engagerad när barnen är små. När barnen sedan växer upp och inte längre är kvar i verksamheten förlorar man engagemanget. Jag tror att det då vore bra om kooperativet då ändrar form, t.ex. genom att anställda i kommunen kanske tar över och köper en sådan verksamhet. På det sättet skulle det ändå finnas alternativ.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i den vällovliga ambitionen att vid ett sådant här tillfälle låta debatten få så stor bredd som möjligt och medge att så många som möjligt får tillfälle att framföra sina synpunkter. När vi nu börjar få litet perspektiv på dagen undrar man om det ändå inte funnes skäl att fundera över en något annorlunda struktur. Frampå eftermiddagen känner man sig som en papegoja, som återupprepar mycket av vad som har sagts. Jag har de senaste timmarna upplevt att mycket har återkommit. Jag måste tyvärr också tillhöra dem som återkommer till en hel del av det som har sagts i dag. Jag hoppas att ni har överseende med det. Det handlar om familjepolitik och barnomsorg. Från Centerns sida tycker vi att det viktigaste syftet med samhällets stöd till barnfamiljerna måste vara att skapa trygghet: trygghet för barnen under deras uppväxt och utveckling, trygghet för föräldrarna i deras sociala ansvar och situation, i deras föräldraansvar. Men det måste även vara att skapa trygghet för samhället som sådant, eftersom barnens trygghet naturligtvis lägger grunden till ett tryggt samhälle. Trygga barn är den bästa garantin för trygghet i det samhälle som de som vuxna en gång skall ta över ansvaret för. Det finns ett mycket klart samband mellan trygghet och valfrihet. Om man skall kunna känna trygghet måste det finnas möjlighet att välja det som passar mig som individ eller oss som familj bäst. Valfrihet är en väg till trygghet: frihet att välja var man vill bo och verka, frihet att välja livsstil, frihet att välja hur man vill uppfostra sina barn och ordna omsorgen för dem. Det är därför en väsentligt uppgift för familjepolitiken att så långt det går göra det reellt möjligt för familjerna att själva välja hur deras andel av samhällets satsade resurser skall användas. Omvårdnaden av barnen är familjens viktigaste uppgift, vill jag påstå. Det är därför särskilt viktigt att just inom barnomsorgen ha tryggheten att välja utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Under lång tid har vi i detta land styrts av en kollektivistisk politisk ambition, som varit överordnad den personliga valfriheten utan att någon egentligen gagnats av detta, mer än möjligen de politiska doktrinerna. För många barnfamiljer har denna begränsning i valfrihet inte utgjort något större problem, eftersom deras önskemål ganska väl har sammanfallit med de ramar som de politiska makthavarna, dvs. socialdemokraterna, har satt upp. Många andra barnfamiljer, som inte har kunnat acceptera de socialdemokratiskt uniformerade lösningarna, har inte haft någon reell möjlighet att välja sin egen omsorgslösning. Det är dessa familjer som till priset av sin valfrihet och därmed trygghet har fått betala för de kollektivistiska politiska målen. I motsats till den socialdemokratiska regeringen har den nuvarande regeringen ambitionen att ge alla barnfamiljer reell möjlighet att välja hur de vill ordna omsorgen om sina barn utan att detta därför sker på bekostnad av andra barnfamiljers valfrihet. Steg för steg har hindren undanröjts och nya vägar öppnats. Nu kan man välja mellan privata och kommunala daghem. Nu kan man välja olika pedagogiskt innehåll i den barnomsorg där man vill ha sina barn. Nu kan dagbarnvårdarna driva verksamhet i gemensamma lokaler utan att det står i strid med gällande bestämmelser. Det som nu återstår i raden av valfrihetsåtgärder, på vägen mot ökad trygghet för alla barnfamiljer, är införandet av ett vårdnadsbidrag -- ett vårdnadsbidrag, lika för alla barn. Jag vill understryka att det skall vara lika för alla barn, för att det skall stå klart att den ambitionen inte står i strid med andra möjligheter att välja omvårdnad för sina barn. Det finns ingen motsättning mellan barnomsorg i kommunal eller enskild regi och vårdnadsbidrag. Jag vill här passa på tillfället och presentera några tankar om hur ett vårdnadsbidrag av det slag som regeringen har gett utfästelser om i sin regeringsdeklaration skulle kunna se ut. Som ni allihop vet har de hittillsvarande konstruktionerna för olika typer av vårdnadsbidrag som diskuterats byggt på att statsbidragen till barnomsorgen skulle delas ut direkt till småbarnsföräldrarna i stället för till kommunerna. De småbarnsföräldrar som sedan vill använda pengarna för att betala kommunal eller enskild barnomsorg gör det. De som vill använda pengarna för att korta ner sin egen arbetstid gör det. Det innebär att man samtidigt så att säga tunnar ut beloppen. Det blir fler barnfamiljer som skall dela på samma volym pengar. För att detta inte skall innebära att de som redan utnyttjar barnomsorg skall få betala genom högre avgifter eller på annat sätt, fordras att man från statens sida på något sätt skjuter till ytterligare pengar. Det är den diskussionen som bl.a. har förts här, om varifrån de pengarna i så fall skall tas. Det har gällt om de skall tas inom denna sektor, genom omprioriteringar eller på annat sätt. Nu har den kommunalekonomiska kommitténs förslag att statsbidragen till kommunerna skall betalas ut i en och samma påse i stället för att vara specialdestinerade till olika verksamheter, ändrat förutsättningarna något. Nu kommer inte staten att ha dessa pengar i sin hand, utan de kommer att delas ut till kommunerna. Man skulle då kunna tänka sig en konstruktion där vårdnadsbidraget jämställs med andra former av barnomsorg. Man skulle i socialtjänstlagen plocka in vårdnadsbidraget och göra det jämbördigt med barnomsorg av olika slag -- kommunal barnomsorg, daghem, familjedaghem, enskilda daghem -- och låta vårdnadsbidrag vara en del av det stödet. När man har gjort det kan man ge kommunerna rätt eller skyldighet -- beroende på hur man ser det -- att tillhandahålla det stödet. Enligt den nuvarande regleringen i socialtjänstlagen har kommunerna på sätt och vis skyldighet att tillhandahålla barnomsorg. Eftersom det här vårdnadsbidraget i så fall blir en del av den kommunala barnomsorgen blir den jämbördig med andra former. Kommunerna får således rätt att införa denna typ av vårdnadsbidrag. Kommunerna skulle då också tillföras nya medel. Det behövs för att man skall kunna ge den här möjligheten. Det kan ske genom att man ökar det generella statsbidraget som nu utgår i den här påsen till kommunerna. Med de fördelningsprinciper som man nu har kan man justera åldersfaktorn så att bidrag utgår i förhållande till antalet barn. Därefter kan man balansera det här med avgifterna inom barnomsorgen, så att de som utnyttjar barnomsorgen får betala för det med dessa pengar. Vi har i dag fått höra av socialministern att nästa viktiga steg i regeringens mål att öka tryggheten genom valfrihet bort från de socialdemokratiska kollektivistiska lösningarna kommer, och att det kommer snart. Det är viktigt att de steg som vi står inför -- och som också finns med i regeringsförklaringen -- fullföljs. Det gäller ett vårdnadsbidrag lika för alla barn, dvs. även för de barn som finns inom den kommunala barnomsorgen. Det är ett välkommet komplement för att förbättra barnfamiljernas trygghet som vi från Centern ställer upp fullt och fast bakom. Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Roland Larsson får det att låta mycket enkelt och bra. Han talar om trygghet och valfrihet. Han säger också att man skall införa ett vårdnadsbidrag som är lika för alla barn. Det skall på något sätt delas ut till småbarnsföräldrar. Det är fråga om ett uttunnat belopp. Han säger att man skall skjuta till ytterligare pengar. Var i tiden kommer detta in? Staten har ett budgetunderskott som definitivt inte ser ut att minska utan snarare är statt i kraftig ökning. Nästa år skall dessutom 7,5 miljarder tas från kommunerna. Roland Larsson säger att man skall skjuta till ytterligare pengar så att de föräldrar som i dag har barn i barnomsorg inte skall bli lidande. Jag tycker tyvärr att det verkar som om man bygger luftslott. Tanken om att vårdnadsbidraget skulle jämställas med barnomsorg och helst lagfästas skulle innebära ett verkligt bingo för kommunerna med förslaget till generella statsbidrag. Om detta förslag icke åtföljs av någon lagstadgad rätt till barnomsorg kommer det att löna sig för kommunerna att lägga ned barnomsorgsplatser. Jag förstår att det skulle passa som hand i handske om man skulle tänka sig ett vårdnadsbidrag jämställt med barnomsorg. Nej, Roland Larsson, jag tycker inte alls att det här är någon bra modell. Jag måste tyvärr säga att detta ligger mycket nära det tidningsreferat jag använde när jag replikerade på Maud Ekendahl, nämligen att med de tankar som tydligen finns både hos Moderaterna och Centern kommer man att avskaffa den kommunala barnomsorgen. Eftersom ni uppenbarligen är så nära varandra i den här frågan undrar jag hur det är med tankarna att man kan privatisera allt. Maud Ekendahl sade att man i princip kan privatisera hela verksamheten utom rättsväsende och försvar. Håller Roland Larsson med Maud Ekendahl även om detta?
Fru talman! I det Maj-Inger Klingvall säger finns en stark misstanke om att kommunerna inte skulle fullfölja sitt sociala ansvar. Jag invänder mycket starkt mot det. Jag menar att den typ av politiker som sitter i våra kommuner inte är annorlunda än den typ av politiker som sitter här. Det sociala patos som finns i den här församlingen finns också ute i kommunerna. Risken att man skulle avveckla barnomsorgen bedömer jag som obefintlig. Det finns inget som talar för att socialdemokratiska kommunpolitiker i någon kommun skulle göra på ett annat sätt än socialdemokratiska politiker i riksdagen. Maj-Inger Klingvall säger att jag får det att låta mycket bra. Jag vill säga redan från början att det inte alls handlar om min förmåga att beskriva någonting så att det låter bra. Det är faktiskt så att det här låter bra därför att det är så bra. Årsskiftet 1992-1993 är en lämplig tidpunkt att införa det här. Vad finansieringen anbelangar var det ingen nyhet för regeringen när regeringsförklaringen skrevs och man utlovade ett vårdnadsbidrag lika för alla barn att det också skulle kosta en del pengar. Jag bedömer att finansieringsfrågan är i trygga händer. Jag har en del synpunkter, men jag förbehåller mig rätten att återkomma till det vid ett senare tillfälle. Oavsett om vi har lagstiftning om barnomsorg eller inte skulle frågan om vårdnadsbidrag vara neutral i det avseendet. Om man lagstiftar om barnomsorg -- vilket jag tycker att man mycket starkt kan ifrågasätta -- lagstiftar man samtidigt om den här formen av barnomsorg, om man inlemmar det här i socialtjänstlagen. Det finns ingen motsättning mellan dessa olika delar av familjepolitiken. Vårdnadsbidraget är ett komplement till den övriga familjepolitiken som ökar valfriheten och därmed, fru talman, tryggheten för den enskilda familjen. Ett av våra viktigaste mål måste väl ändå vara att ge människor trygghet.
Fru talman! Jag är ledsen att jag måste göra Roland Larsson litet besviken genom att berätta något om mina erfarenheter från jobbet i Aktionsgruppen för barnomsorg. Vi besökte ett 30-tal kommuner i Sverige för att ta reda på vilka hinder och vilka möjligheter det fanns på vägen att nå målet en förskola för alla barn 1991. I de kommuner där man verkligen hade bekymmer kunde man i vissa fall faktiskt se att de handlade om att den politiska viljan inte var lika starkt uttalad som i andra kommuner. Vår nuvarande socialminister, Bengt Westerberg, har noterat detta. Han tog upp det i en artikel i Aftonbladet för ett par veckor sedan i samband med att han argumenterade för den lagstiftade rätten. Jag blev oerhört förvånad när Roland Larsson svarade att ett genomförande skall ske vid årsskiftet 1992-1993. Jag har erfarit från tidningsdebatten och av det som har läckt ut från förhandlingarna i slutna rum att finansieringsfrågan är det verkligt stora problemet. Man pendlar mellan att ta det mesta från barnomsorgen till att börja ta pengar från föräldraförsäkringen. Som vanlig tidningsläsare har jag upplevt att det stora problemet måste vara att hitta pengar till något som skall kosta väldigt mycket pengar -- om det nu skall vara som Roland Larsson säger, nämligen att det inte skall ha någon effekt på alla föräldrar som i dag har en väl fungerande kommunal barnomsorg. Roland Larsson får anstränga sig något mera om han skall kunna övertyga mig om detta. Jag vill kommentera tanken att bidrag som är lika för alla barn skulle vara mest rättvist. Jag tror inte alls att det är så. Min erfarenhet från kommunalpolitiken -- både när det gäller barn i förskola och i skola -- är att en del barn helt enkelt behöver mer. Det finns barn med behov av särskilt stöd. Jag tror att om Roland Larsson frågar handikapporganisationerna i Sverige kommer han att få mycket kunskap om att en del barn faktiskt behöver mer resurser än andra barn.
Fru talman! Om valfriheten är ett mål för politiken kan man naturligtvis inte medge att kommunerna begränsar valfriheten för barnfamiljerna. Barnfamiljernas valfrihet måste vara utgångspunkten. Jag har ingen anledning att tro att kommunerna inte skulle -- precis som vi här i riksdagen -- dela uppfattningen att det är barnfamiljernas valfrihet som skall vara utgångpunkten. Jag var för ett ögonblick rädd för att Maj-Inger Klingvall skulle ta exempel från Norrköpings kommun. Som väl var gjorde hon inte det. Det hade varit tråkigt. Jag tror alltså inte att detta är någon stor risk. I dessa diskussioner antyds alltid misstanken att det skulle finnas två typer av politiker här i landet: en del -- de som sitter här i riksdagen -- som tar ansvar, och en del -- de som finns ute i landet -- som inte tar ansvar om vi inte säger åt dem. Jag tror inte på det. Vad beträffar barn med särskilt behov av stöd och stimulans är min utgångspunkt att det också måste ligga i det kommunala intresset att tillse att man fördelar sina resurser så att inget barn ställs utanför. Det är nys att inte kommunerna skulle ta ansvar för de barn som är i särskilt behov av stöd och stimulans. Jag är helt övertygad om att de kommer att göra det. Det gör de enklast genom att se till att de anslag de delar ut i barnomsorgen tar hänsyn till de ökade kostnader som ligger i ansvaret att ta hand om barn med särskilt behov av stöd och stimulans.

Fru talman! Chatrine Pålsson ställde en direkt fråga till mig om äldreomsorg, och jag tänker bolla över frågan till Jan Andersson, som kommer att tala alldeles strax och som har ansvaret för den delen av debatten. Chatrine Pålsson kommer att få svar på frågan av honom. Chatrine Pålsson säger med emfas att hon inte förstår varför vissa omsorgsformer skall ha allt och andra inget. Jag vet inte riktigt vad Chatrine Pålsson menar med det. När det gäller barnomsorgsformer finns det ju statsbidrag i olika storlekar till olika verksamhetsformer. Dessutom har ju den nya regeringen lagt fram en proposition som innebär att också aktiebolag kan få statsbidrag. För övrigt tillhör ju även kds regeringen, så ni har väl chansen att påverka. Eller är det så att ni är besvikna över det lilla som ni hittills har fått ut? Om beslutet landar på 825 kr. i månaden kan man kanske inte säga att ni har haft någon större framgång med er politik. Chatrine Pålsson talar om ''förmyndare över familjen''. Det är ett uttryck som jag har hört rätt många gånger tidigare i den här debatten. Hur många gånger uttrycket än upprepas är det lika obegripligt för mig. Att svenska barnfamiljer över huvud taget skulle acceptera att på något sätt behandlas av förmyndare är för mig så totalt främmande att jag inte förstår i vilket samhälle och i vilken tid Chatrine Pålsson lever och i så fall tar in sina intryck. Chatrine Pålsson säger också att föräldrar nu väntar på att förslaget om vårdnadsbidrag skall genomföras. Det är möjligt att det finns några stycken som väntar, men jag tror framför allt att väldigt många av de föräldrar som trodde på era löften i valrörelsen om vårdnadsbidrag och valfrihet var övertygade om att vårdnadsbidraget skulle utgå utöver nuvarande barnbidrag, barnomsorg och föräldraförsäkring. De föräldrar jag har mött som har fått det här klart för sig är nu oerhört besvikna, och jag undrar verkligen vad Chatrine Pålsson säger till dem.
Fru talman! När jag säger att en del får allt, Maj Inger Klingvall, menar jag naturligtvis att den tidigare regeringen bara har låtit den kommunala barnomsorgen få bidragen. De föräldrar som har velat vara hemma har alltså inte kommit i åtnjutande av någon del av dessa pengar. När jag talar om förmyndare för föräldrarna menar jag den regeringsmajoritet som inte låter föräldrarna själva bestämma hur deras barnomsorg skall ordnas, som alltså inte vill satsa på ett vårdnadsbidrag. Tyvärr har ju Maj-Inger Klingvall varit delaktig i detta, och det låter som om hon fortfarande är av den åsikten. Maj-Inger Klingvall säger att hon har träffat föräldrar som är besvikna. Hon och jag rör oss i litet olika grupper. Jag har träffat många familjer som blev oerhört glada när det blev klart att någon form av vårdnadsbidrag skulle införas under den här mandatperioden. Maj-Inger Klingvall säger att det skall bli fråga om 800 kr. i månaden. Men ingenting är färdigt än. Bengt Westerberg har mycket klart deklarerat att det pågår förhandlingar inom regeringskansliet. Så detta kan vi väl diskutera till hösten.
Fru talman! Jag kan inte precis säga att jag fick några upplyftande svar av Chatrine Pålsson. Man kan väl bara avslutningsvis i den här debatten om familjepolitik konstatera att det finns rätt stora skillnader i regeringen. Debatten började med att Bengt Westerberg talade om en lagstiftad rätt till barnomsorg och om att det också skall löna sig för svenska kvinnor att arbeta, och den slutar med att Chatrine Pålsson talar sig varm för den här hemmafrumodellen. Vad det skall bli av det här kan man som sagt undra. Uppe i Sundsvall finns det en skvader på ett museum.
Fru talman! De fyra regeringspartierna har i regeringsförklaringen talat om hur man vill arbeta. Vill inte Maj-Inger Klingvall och hennes partikamrater förstå och lyssna på de argumenten kan jag tyvärr inte göra någonting åt det. Dess bättre kommer det här att genomföras, och det tycker jag är det allra mest glädjande. Jag vill gärna sluta med att säga att jag inte har sagt ett ord om att det inte skall finnas olika alternativ. Det skall finnas alternativ med kommunal barnomsorg och föräldrakooperativ, och det skall vara hög kvalitet på de alternativen. Vi har aldrig haft som målsättning att tvinga dem som inte vill utnyttja vårdnadsbidraget till att vara hemma att vara det. De kan ha det precis så som det har det nu. Detta blir bara en ytterligare möjlighet, om man känner att det skulle passa familjen bäst. Jag har sett siffror på att upp till 85 % skulle vilja vara hemma när barnen är små -- om de hade ekonomiska möjligheter.

Fru talman! Äldreomsorgen har byggts ut och utvecklats under 80-talet. Framför allt är det hemtjänsten och färdtjänsten som har expanderat mycket kraftigt, men också byggandet av särskilda boendeformer har totalt sett ökat. Man skulle ibland kunna tro annat när man lyssnar på debatten. Orsaken till detta har naturligtvis varit att vi under 80-talet har haft en kraftig ökning av andelen äldre och framför allt av de allra äldsta, en utveckling som för övrigt kommer att fortsätta under 90-talet. I grunden har Sverige en bra äldreomsorg i jämförelse med andra länder och med tanke på den utveckling vi har haft under 80-talet. Detta konstaterande innebär emellertid inte att det inte finns brister inom äldreomsorgen. I fjol hade vi en diskussion här i kammaren om problemet med de klinikfärdiga patienterna, ett problem som bl.a. bottnar i bristen på särskilda boendeformer, typ ålderdomshem, gruppboende, serviceboende och annat. En del av de här problemen har sin orsak i det dubbla huvudmannaskapet, och därför beslutade också riksdagen om ÄDEL-reformen. Det sattes desutom till pengar, ungefär 5 miljarder kronor, som bl.a. går till gruppboendet och till förbättringar av sjukhemmen. Nu har ÄDEL varit i gång i gott och väl tre månader. Det har i massmedia funnits en del varningssignaler om felaktigheter inom äldreomsorgen, som skulle kunna hänföras till ÄDEL. Jag tror att det är alldeles för tidigt att hänföra de felaktigheter som har uppstått till ÄDEL. Det är felaktigheter som funnits också tidigare. Men vi skall naturligtvis följa upp reformen på ett ordentligt sätt. Det finns ändå skäl att vara orolig i ett längre perspektiv. Utvecklingen att äldre blir ännu äldre fortsätter, och det innebär att det kommer att ställas krav på ytterligare samhälleliga resurser inom äldreomsorgen. ÄDEL är en organisationsförändring, och det kommer att ske organisationsförändringar i kommuner och landsting, för att man skall klara av det här. En del kommer att lyckas, men det räcker inte. Äldreomsorgen tror jag är den stora socialpolitiska utmaningen under 90-talet, och därför är de aviserade neddragningarna av kommunernas resurser oroande. Vi vet alla att den ekonomiska utvecklingen för kommunerna under 90-talet är allt annat än ljus, och vi vet också med säkerhet att den kommer att bli ännu sämre nästa år. Vi ser hur kommuner runt om i Sverige nu gör neddragningar inom äldreomsorgen, inom hemtjänsten, inom färdtjänsten, osv. Den reform som vi genomförde var vi överens med folkpartiet om, och jag skulle vilja ställa en fråga till Barbro Westerholm, som skall tala efter mig: Vilka åtgärder planerar ni som har ansvaret för att man skall kunna leva upp till den äldreomsorg som vi alla vill ha under 90-talet? ÄDEL var ett led i detta arbete, men ÄDEL är naturligtvis inte allt. Hur skall vi klara äldreomsorgen under 90-talet, med de framtidsutsikter som jag här gav uttryck för? Kds företrädare tog upp äldreomsorgen och talade om en lagstiftning. Kds tillhör nu regeringskonstellationen, och när det gäller sjukvårdsfrågorna har man flyttat över problematiken till utredningar. Men ni är ansvariga för det som händer ute i kommunerna, de neddragningar som nu sker, som kommer att försämra möjligheterna att föra en god äldreomsorgspolitik. Då hjälper inte vackra ord. I dag har kommunerna uppenbara svårigheter att leva upp till de ambitioner som jag tror finns där. Ni pratar om en rättighetslagstiftning på äldreomsorgsområdet. Jag kommer sedan in på handikappområdet, där det finns förslag om en rättighetslagstiftning, och en sådan har också diskuterats på barnomsorgsområdet. Det finns redan en rättighetslagstiftning för stora delar av den kommunala verksamheten, nämligen rätten till bistånd om hemtjänst, om färdtjänst, till särskilda boendeformer, typ servicelägenhet, ålderdomshem eller gruppboende. Den enskilde har rätten att söka dessa tjänster och att överklaga om han inte tycker att han fått sina behov tillgodosedda. Det är möjligt att denna rättighet behöver förstärkas -- vi kan vara med och föra en sådan diskussion -- men till skillnad från vad som är fallet på barnomsorgsområdet finns denna rätt i socialtjänstlagen i dag, dock inte i hälso och sjukvårdslagen, som inte har rättighetskaraktär. Socialministern har lagt förslag om att de ekonomiska medlen för byggande av gruppboende och förbättringar av sjukhemmen som fanns med i ÄDEL skall tidigareläggas. Det är bra, och det är logiskt med tanke på det som händer på byggnadsområdet och med tanke på behoven. Men frågan är om det får så stor effekt. Jag träffade byggherrar häromdagen, och den osäkerhet som råder när det gäller bostadsfinansieringssystemet i stort gör att man är osäker i fråga om att bygga särskilda boendeformer. Man vet inte hur bostadsfinansieringssystemet skall se ut i framtiden, och gruppboendet är också bostäder som är beroende av detta. Vi tar i en av våra reservationer upp frågan om de äldre invandrarnas problem. Det har nyss gjorts en utredning av statens invandrarverk och socialstyrelsen som visar på de stora brister som finns på det här området.

Fru talman! Under valrörelsen debatterades handikappfrågorna ganska mycket. Orsaken var givetvis att handikapputredningen hade lagt fram sitt förslag före sommaren och naturligtvis också det engagemang som fanns hos en del politiker under valrörelsen. Jag beklagar djupt att socialministern, som i många sammanhang har visat sitt engagemang i handikappfrågor, nu inte är närvarande i kammaren, när vi för första gången övergripande diskuterar handikappfrågorna. Ibland skulle man av argumentationen kunna tro att det förslag som handikapputredningen har lagt är ett folkpartiförslag. Utredningen tillsattes av en socialdemokratisk regering, och det förslag som på alla väsentliga punkter var enigt har lagts fram av en kommitté som bestod av fem socialdemokrater och en ledamot från varje borgerligt parti som då satt i riksdagen. Det är ingalunda ett förslag som folkpartiet kan ta entreprenad på, utan det är i mycket stor utsträckning alla vi som har suttit i handikapputredningen som har drivit fram förslaget. Under valrörelsen gavs intrycket från folkpartiet att det här skulle kunna genomföras väldigt snabbt. Det som gav trovärdighet åt folkpartiet framför andra partier var att man hade finansieringen klar; man skulle slopa avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Den finansieringen har man nu använt, men det finns inte en krona avsatt i nästa års budget till någon handikappreform -- om man med handikappreformen menar det som handikapputredningen föreslog. Efter valet har Bengt Westerberg sagt: Det går inte att säga att en viss besparing betalar en viss utgift. I stället blir handikappreformerna en del av hela budgetarbetet. Ja, det är riktigt, men det var inte vad som sades under valrörelsen. Det är en uppfattning som vi drev under valrörelsen, och därmed har Bengt Westerberg anslutit sig till den uppfattning vi hade och till den tidsplan som vi hade när det gällde genomförandet av handikappreformen. Det väsentligaste i handikapputredningens förslag är frågan om en rättighetslag. De viktigaste rättigheter som utredningen föreslog var rätten till personlig assistent, en sysselsättningsgaranti och rätten till bostad med särskilt stöd. En rättighetslagstiftning är inte okomplicerad, som det också står i handikapputredningen. Den berör ett specifikt antal områden, och den berör en begränsad personkrets. Problemet är ju de personer som har behov som liknar personkretsens som omfattas av rättighetslagen men som ändå faller utanför denna. Deras situation kan bli försämrad om en rättighetslag införs, särskilt när resurserna minskar. Det var en diskussion som vi förde inom utredningen, men ändå fastnade vi för en rättighetslag. Orsaken var för det första de goda erfarenheterna av omsorgslagen -- en del erfarenheter var negativa, men de flesta var positiva -- och för det andra det 90-tal vi ser framför oss, med neddragningar i den kommunala verksamheten, som gör det än mer viktigt med en rättighetslag för att skydda de mest utsatta, vilket utredningen tog upp. Sedan har handikapputredningen också lagt fram förslag om att tydliggöra landstingens ansvar för habilitering och rehabilitering med hjälpmedel. Dessutom har vi tagit upp utvecklingen inom färdtjänsten, med höjda taxor, sämre tillgänglighet och annat, och föreslagit att regler skrivs in i socialtjänstlagen så att detta inte kan fortsätta. Är då allt gott och väl med de här insatserna? Nej, om man tror det har man ett alltför snävt perspektiv på handikappfrågorna. Det rör dels specifika åtgärder, dels en specifik personkrets. Dessutom finns det massor av andra saker som är viktiga för människor med handikapp. Det är rätten till barnomsorg, att gå i skolan, att få tillräckliga resurser för att klara av en integrerad verksamhet, att kunna ha en bostad som är anpassad, att kunna ha ett arbete och att kunna fungera i en fritidsverksamhet tillsammans med andra på så lika villkor som möjligt. Bl.a. på grund av regeringens politik gentemot kommunerna, som i mycket stor utsträckning har ansvaret för det här, finns nu ute i kommunerna tendenser som gör att de handikappade får det svårare inom t.ex. barnomsorgen och skolan. Jag skall ta ett exempel från min egen hemkommun, Helsingborg, som är ett av de borgerliga paradexemplen. I en av servicenämndernas verksamhetsområde kommer det inte längre med automatik att finnas rätt till personlig assistent för barn med handikapp, utan det skall ske en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. Man drar in resurserna för ett antal personliga assistenter inom barnomsorg och skola -- under den folkpartistiske ordföranden! Dessutom vill jag referera till en debatt, som jag var på för någon vecka sedan, om generell och selektiv välfärdspolitik med MUF:s vice ordförande. Jag har följt Bengt Westerbergs debatt med MUF:s ordförande och känt stor sympati för Bengt Westerbergs ståndpunkter när det gäller den generella välfärdspolitiken. Men MUF:s vice ordförande tyckte att handikapputredningens förslag var bra, på grund av att det vände sig till de mest utsatta. Det är helt i linje med vad MUF tycker. Jag är inte mot de åtgärderna -- tvärtom. Jag har ju i utredningen varit med om att föreslå dem. Men de får inte genomföras på bekostnad av den generella välfärdspolitiken, vilket Moderata samlingspartiets ungdomsförbund uppenbarligen vill. Det är den stora skillnaden mellan oss och högerpartiet. Jag hoppas att Bengt Westerberg och Folkpartiet också när det gäller åtgärder står för det som kom till uttryck i den debatt som fördes med MUF:s ordförande och vice ordförande. Jag skall övergå till att ta upp några socialtjänstfrågor. Vi har i Sverige en högt utvecklad socialtjänst, som bygger på en positiv människosyn -- att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och att utvecklas. De har också rätt till bistånd, inte bara ekonomiskt utan även bistånd av typ hemtjänst och färdtjänst, som jag var inne på tidigare. Det sker nu en oroande utveckling med tanke på att socialbidragen ökar. Det är en ekonomisk belastning för kommunerna som urholkar möjligheterna att åstadkomma bra verksamhet på andra områden. Men det är inte bara en ekonomisk belastning -- vi vet också att den personal som sysslar med socialtjänst i ett sådant läge i stor utsträckning binds vid socialbidragshantering och inte kan vara tillräckligt bra bl.a. när det gäller att vidta förebyggande åtgärder. Jag frågade härförleden Bengt Westerberg om han tyckte att det var riktigt att man då, som i Malmö, sänker ''skälig levnadsnivå'', och det tyckte han inte. ''Skälig levnadsnivå'' enligt socialstyrelsen är inte särskilt hög. Men vad ämnar regeringspartierna då göra åt den här utvecklingen? Det är i stor utsträckning ett centralt problem, eftersom det är arbetslösheten som är det stora problemet; det är den som är orsaken till socialbidragsutvecklingen, och den är faktiskt regeringens ansvar. Nu ökar arbetslösheten dramatiskt, och socialbidragen kommer att fortsätta att öka. Jag hade ytterligare en fråga, som jag glömde, att ställa till Barbro Westerholm på handikappområdet. Med tanke på förslaget om en rättighetslag -- vilka åtgärder planeras för de personer med handikapp som ligger utanför rättighetslagstiftningen? Har regeringen några idéer när det gäller den gruppen, som faktiskt också har stora behov? Till slut skall jag bara kort ta upp alkoholpolitiken -- Bosse Holmberg har tidigare varit inne på den. Jag delar hans uppfattning att regeringen nu borde ha kunnat lägga fram ett antal förslag -- man har haft tid på sig -- och inte bara hänskjuta allting till alkoholkommissionen. Men det som förundrar mig allra mest är Ny demokratis inställning i alkoholfrågan. Jag delar den inte. Jag kunde följa den under valrörelsen, och jag tror inte att den har varit utan betydelse för en del av framgångarna -- naturligtvis tycker en del personer som Ny demokrati i alkoholfrågan. I utskottsarbetet har jag sett att Ny demokrati i allt väsentligt har anslutit sig till utskottets tidigare inställning när det gällt en restriktiv alkoholpolitik. Jag tänker på ståndpunkter som att vi inte skall öka öppettiderna på Systembolaget, att vi inte skall ha någon försäljning i livsmedelsbutiker, att vi inte skall ha någon försäljning på teatrar eller flygplatser, osv. Det förvånar mig -- det är verkligen ett dubbelt budskap. Jag förmodar att det som sägs i socialutskottet och skall fattas beslut om här i kammaren är det som Ny demokrati tycker. Med det här, fru talman, ställer jag mig bakom alla de reservationer som vi socialdemokrater har fogat till betänkandet, men för att underlätta arbetet i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 4

Fru talman! Jag sticker naturligtvis inte under stol med att det kommer att bli vissa bekymmer för kommunerna att klara av den här besparingen, Jan Andersson. Samtidigt tror jag att kommunerna och deras tjänstemän är duktiga och kompetenta, så att de sätter sig ned och prioriterar det som verkligen är viktigt att satsa på. Vidare tror jag att det är lättare att påverka och prioritera och ha en överblick över det hela om man får en påse med pengar. Jag ställde en fråga när det gällde lagarna, och det gjorde jag med tanke på att Jan Andersson och hans partivänner betonar vikten av barnomsorgen. Så till slut till alkoholfrågan. Det är för mig upprörande att höra att företrädare för socialdemokraterna undrar varför det inte har hänt någonting och varför regeringen inte har lagt fram några konkreta förslag.

Det tycker jag är en solidarisk och ansvarsfull politik. Först när alkoholkommissionen har avgivit sitt yttrande får vi ta ställning till åtgärder.
Fru talman! Jag tror visst att kommunerna är kapabla, men de ställs utan tvivel inför oerhörda svårigheter på grund av den grundläggande ekonomiska situationen, som ju försvåras genom regeringens indragningar. Då hjälper inte vackra ord. Jag kan se i min egen kommun och i andra kommuner hur man skär ned på hemtjänsten, hur man ökar avgifterna, hur man försämrar tillgängligheten när det gäller färdtjänsten. Det är inte bra när det gäller äldreomsorgen. När det gäller lagstiftningsfrågan konstaterade jag bara att den rättighetslagstiftning som vi redan har på äldreomsorgens område är betydligt starkare än den vi har på barnomsorgens område genom socialtjänstlagen. Så är det. Om den behöver förstärkas ytterligare kan vi diskutera, men där finns redan i dag en väsentlig skillnad. Till slut några ord om alkoholpolitiken. Hur är det i dag? Ja, man har ju givit upp ambitionen att försöka leva upp till WHO:s mål. Det är omöjligt enligt socialministern. Nu vet jag inte längre var ambitionen ligger. Jag tror -- det är helt enkelt det vi har försökt säga -- att det finns betydliga spänningar också inom regeringen. Vi vet att det finns stämningar inom Moderata samlingspartiet som liknar de stämningar som Ny demokrati gav uttryck för i valrörelsen. Då kan det ju vara bekvämt att stoppa undan frågan i en kommission.

Fru talman! Jag är tacksam för att Jan Andersson tog upp frågor om de äldre. De sakerna höll på att försvinna i den här debatten. I mångt och mycket delar jag Jan Anderssons uppfattning. Men jag har några frågor. Jan Andersson påstår att Sverige i grunden har en bra äldreomsorg och att denna dessutom är bättre än i andra länder. Finns det beträffande detta, här i riksdagen gjorda, påstående ett sakligt underlag som tål en kritisk granskning? Det finns mycket som motsäger detta påstående, bl.a. den SIFO-undersökning som jag tidigare har nämnt. Jan Andersson talar om neddragningar som vi skulle ha gjort. Jag vill då fråga: Vilka neddragningar har vi redan gjort? Det finns ett förslag om neddragningar. Men hittills har inga neddragningar mig veterligt gjorts. Sådana här neddragningar är ju mycket smärtsamma. Ni försvårar situationen för kommunerna, sägs det också här. Okej, vi försvårar situationen. Men vem är det som har skapat den här situationen? Vilken regering är det som har lagt fram förslag om indragningar med 34 miljarder? Äldreomsorgen blir den stora politiska utmaningen under 90-talet, säger Jan Andersson. Ja, jag hoppas innerligt att Jan Andersson har rätt. Vidare är Jan Andersson mycket stolt över rättighetslagstiftningen när det gäller handikappade. Anser Jan Andersson att vi i dag har en rättighetslagstiftning för de gamla som är lika långtgående som den rättighetslagstiftning som gäller de handikappade? Bör de gamla omfattas av sådana här rättighetslagar? I princip är jag tveksam till rättighetslagar. Tiden tillåter inte att jag utvecklar resonemanget ytterligare. Men jag vill säga att jag tror att prioriteringar blir bättre när de sker närmare de drabbade än oss i riksdagen. Men om man nu avsåg att gå så långt i förra förslaget när det gäller lagen om de handikappade, varför har man då inte samtidigt aktualiserat frågan om en lag avseende de äldre?
Fru talman! Jag tar upp det sist nämnda först. Handikapputredningen har inte haft i uppgift att beakta de äldres situation, utan det har varit någonting specifikt. Det var inte en självklarhet från början att handikapputredningen skulle lägga fram ett förslag till en rättighetslag. Men det var ganska naturligt, eftersom det på handikappområdet finns en rättighetslag sedan 1986, som nu i princip utvidgats. Med detta har jag försökt peka på att det är fråga om en rättighetskaraktär när det gäller omsorgssidan och socialtjänstlagen -- det skall vi inte bortse från -- och det är av betydelse för äldreomsorgen i Sverige. Ja, visst har det skett neddragningar när det gäller kommunernas verksamhet också under 80-talet. Till att börja med var det, tror jag, faktiskt nyttigt. Det fanns nämligen en del luft i kommunernas budgetar. Men sedan har det blivit svårare och svårare. Nu vet vi hur kommunernas ekonomiska situation ser ut under 90-talet. Alla är ense om prognoserna, i varje fall i stort sett när det gäller utvecklingstendenserna ute i kommunerna. Att i det läget avisera ytterligare neddragningar -- redan i dag påverkas ju verksamheten -- är inte speciellt ansvarsfullt. Och samtidigt talar man om en bättre äldreomsorg. För det mesta blir det bara vackra ord. Det är inte särskilt mycket till handling. Vidare sägs det här att Sverige har en bra äldreomsorg. Själv har jag bara exempel från två länder. En del undersökningar beträffande socialförsäkringssystem och de äldres förhållanden har gjorts, bl.a. av socialstyrelsen. Jag har själv kontakter med Danmark och Tyskland. I båda länderna har jag släktingar. Jag vet att situationen för de äldre i just Tyskland är oerhört dålig. De äldre där utgör den allra största gruppen socialbidragstagare. I Tyskland, som annars är ett välfärdsland, tar samhället ett mycket litet ansvar för de äldre. Till Danmark brukar vi åka på studiebesök. Danskarna tar numera i mycket stor utsträckning, väl att märka, efter oss i Sverige i fråga om äldreomsorgen. Man har ett program för 90-talet som i väldigt stor utsträckning bygger på vad Sverige gjorde under 80-talet.
Fru talman! Hittills har det gått bra att förstå resonemanget. Men plötsligt går det inte längre så bra. Jag tycker att det hela är ganska så historielöst. Det är som att kasta sten i glashus. Så till frågan om lagstiftningen och äldreomsorgen. Lagstiftningen är kanske bättre här i Sverige. Men är äldreomsorgen bättre? I f.d. Västtyskland -- vi har bara statistik från den delen av Tyskland -- yrkesarbetar 50 % av kvinnorna. I Sverige yrkesarbetar 93 % av kvinnorna i 30--50årsåldern. Inte i något annat land har man kommit så långt när det gäller att bereda kvinnorna möjligheter att arbeta. Jag tycker att det är mycket bra att vi har kommit så långt. Men det skapar problem på barnomsorgsområdet. Diskussioner förs om den saken. Bl.a. rättighetslagar diskuteras. Bengt Westerberg pressades här i dag att säga något om dessa saker. Men lika stora problem skapas härmed när det gäller äldreomsorgen. I Tyskland stannar kvinnorna hemma. Utan lön tar de hand om tillfälligt sjuka anhöriga. Jag vill inte försvara det, eftersom jag inte tycker att det är en bra lösning. Jag anser att det inte finns något som har bidragit så mycket till jämställdheten i Sverige mellan könen som just detta med att kvinnor yrkesarbetar. Men det skapar, som sagt, både problem och behov, och då inte bara i fråga om barnomsorgen utan också beträffande äldreomsorgen. Jag är litet bekymrad över att dessa diskussioner inte förs på lika villkor.